Herr talman! Herr Pettersson i Lund har frågat, om jag vill medverka till att Systembolaget i större utsträckning beaktar lokala servicekrav vid överväganden om nedläggning av butiker. Systembolagets ställningstagande till såväl inrättande av nya systembutiker som nedläggande av sådana butiker sker på grundval av omfattande utredningsmaterial. Därvid beaktas icke minst de lokala servicekraven. Bolaget sköter dessa frågor helt i enlighet med de av statsmakterna uppdragna riktlinjerna, och det finns ingen anledning till något särskilt ingripande från regeringens sida.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

Nedläggningen av en systembutik har också en klart negativ lokaliseringspolitisk effekt. Orten mister en del av sin attraktionskraft, blir inte längre samma handelscentrum för exempelvis omgivande landsbygd. Detta får följdverkningar för kundunderlaget för andra butiks 5 och serviceinrättningar, och så är kanske en ond cirkel i gång för orten. Systembolaget är ett samhälleligt monopolföretag och borde därför ha extra möjligheter och skyldigheter att ta speciella hänsyn i sådana här fall. Dessutom är Systembolaget ett starkt monopol, eftersom det såvitt jag kan se inte utanför monopolets ram finns några fullgoda ersättningsprodukter. Tyvärr har vi inte sett mycket av sådana extra hänsyn i Skåne under senare år. Sedan 1964 har inte mindre än fem orter mist sin systembutik i vårt landskap. Just nu är det Anderslöv, en och en halv mil utanför Trelleborg, som är i farozonen. Här vill Systembolagets chef lägga ned en butik som bevisligen går med hygglig vinst och som har mycket stor betydelse för Anderslövs möjligheter att hävda sin ställning som handelsort för en omgivande tätbefolkad jordbruksbygd. Chefen för Systembolaget har hänvisat till de etableringsregler, som gäller för att öppna nya butiker, och har sagt att enligt dessa skulle Anderslöv aldrig ha kommit i fråga. Men, herr talman, det är en sak att öppna en ny butik på en ort, där man aldrig tidigare har haft någon, och en annan att lägga ned en redan befintlig butik och därmed ställa till med en massa bekymmer för ortsbefolkningen. Detta framgår också av rusdrycksförordningen. De strängare regler som genomfördes 1955 avser uttryckligen endast nyetableringar och butiker som öppnats efter det året. I Anderslövs fall rör det sig om en ort som haft spritförsäljning sedan 1600-talet. Orten torde följaktligen klara den angivna tidsgränsen med en viss marginal. Finansministern säger nu i sitt svar att prövningen sker i enlighet med de riktlinjer som statsmakterna har dragit upp. Låt mig då bara konstatera att det finns ingenting i dessa riktlinjer som säger något om att en butik som går med vinst för Systembolaget skall läggas ned. Jag vill bara avslutningsvis fråga finansministern om han inte för sin personliga del anser att sådana systembutiker som just går med en företagsekonomisk vinst borde ha möjligheter att få fortsätta även i framtiden.
Herr talman! Jag tycker att frågeställaren använde ett för dramatiskt ordval när han betecknade det såsom ett öde att en ort inte råkar bland sina butiker kunna räkna in en systembutik. Nu har jag den uppfattningen att Systembolaget har handlagt de här ärendena med allt vederbörligt hänsynstagande till kundkretsen. Under de 15—16 åren från 1955—1970 har nämligen antalet systembutiker ökat från 247 till 302 över hela landet, och även Skåne har hugnats med ett par nya butiker under den tiden. Enligt vad det har sagts mig skulle fyra eller fem butiker har nedlagts på platser, som därigenom har blivit i avsaknad av försäljningsställen. Dessutom har några ytterligare butiker nedlagts på ställen, där det praktiskt taget inom samma ort har funnits annat försäljningsställe, och det är en utveckling i rationaliseringsfrämjande syfte. Frågeställaren slutade med att ställa en personlig fråga till mig: Skall man enligt finansministerns mening lägga ner en butik som går med vinst? Jag tror inte att man skall ställa frågan så pass korthugget Systembolaget har att se över hela sin organisation och hela sitt butiksnät. Om man genom att lägga ner en butik — även om den skulle gå med vinst — skapar möjligheter till inte bara motsvarande utan även större vinst på en annan butik i närheten, är det fortfarande ett helt respektabelt företagsekonomiskt tänkande bakom åtgärden. Jag kan således tyvärr inte så där i detalj diskutera Anderslövs spritbutik. Jag har sett frågan mera från principiella synpunkter. Jag har personligen den uppfattningen att statsrådet inte skall vara en sista besvärsinstans i de här frågorna, som ju ändå handläggs av en verkställande direktör och en styrelse, vari vi finner inslag av högt betrodda ledamöter av vår värderade riksdag.

Herr talman! Jag ställde den här frågan till finansministern bara därför att jag vet att ett vänligt ord från finansministern skulle glädja Anderslövsborna i hög grad. Kanske skulle också de ledamöter som finns i Systembolagets styrelse ta sig en extra liten funderare på det här Anderslövsproblemet när det kommer upp till behandling i höst. Nu säger finansministern att det är ett kanske väl drastiskt ordval att säga att man råkar ut för ett öde, om man skulle förlora sin systembutik. Ordvalet är inte mitt eget utan det är vad jag har vaskat fram ur den massiva opinion som har gått emot Systembolagschefen på denna punkt. Jag kunde förvisso ha tagit till betydligt kraftigare och mera drastiska uttryck, men jag valde ett mildare ord i detta sammanhang. Vidare säger finansministern att han nog tycker att Systembolaget har ett relativt gott rykte på denna punkt, eftersom det har öppnats fler butiker än det har lagts ned. Det gäller speciellt utanför de egentliga tätorterna. Nu är det faktiskt så att alla de fem systembutiker som har lagts ned har varit i Skåne. Man kan därför fråga sig vad Systembolagets chef har just mot Skåne. Jag kan avslutningsvis bara säga, om nu Systembolaget har ett gott rykte när det gäller sin nedläggningsoch framför allt sin servicepolitik, att vi då skall hoppas att Systembolaget inte förstör sitt goda rykte genom ett dåligt och förhastat ställningstagande när det gäller nedläggningen av systembutiken i Anderslöv.
Herr talman! Låt mig rentvå Systembolagets chef, ifall någon skulle få den föreställningen att han går och bär på aggressioner mot Skåne. Så är alls inte förhållandet, det kan jag försäkra. Produkten kommer ju i allt väsentligt från detta värderade landskap, och därför borde reaktionerna snarare vara de motsatta. Jag sade att jag inte gärna ville diskutera Anderslövsfallet, men det har sagts mig att det finns tre butiker inom tolv kilometers radie från Anderslöv och ytterligare en fjärde som ligger två mil därifrån. Nämner man dessa avstånd för de konsumenter som bor i Norrland, så framstår klagomålet över att det inte finns en butik just i Anderslöv som något överdrivet. Det får jag nog säga. Allra sist: Än har inte Systembolaget fattat sitt slutliga beslut i fallet Anderslöv.

Herr talman! Herr Björk i Göteborg har frågat mig om jag anser att ett statligt verks utnyttjande av särskilda tekniska hjälpmedel för kontroll utifrån av förekomsten av föremål i enskilds bostad står i god överensstämmelse med principerna för den planerade lagstiftningen angående skydd mot avlyssning. Jag utgår från att herr Björk med sin fråga åsyftar användandet av sådana nyligen konstruerade detektorer som lär kunna utnyttjas för att fastställa innehav av färgtelevisionsmottagare. Enligt vad jag inhämtat har någon ställning ännu inte tagits till om sådan apparatur skall användas vid licenskontrollen. Vid sådant förhållande bör jag inte göra något uttalande i frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för hans svar på min fråga. Jag noterar med intresse upplysningen att televerket ännu inte skulle ha tagit ställning till användningen av de nämnda detektorerna. Läsare av pressen kan väl annars ha fått föreställningen att saken redan var klar. Jag vågar möjligen också nämna att riksdagens kulturutskott nyligen besökte Sveriges Radio och därvid förde även denna fråga på tal. Av det svar som vi fick från företrädare för Sveriges Radio framgick, föreföll det mig, ganska tydligt att man där bestämt räknar med sådana hjälpmedel för att komma åt licenssmitare, vilket givetvis ligger i Sveriges Radios intresse. Men om televerket tvekar så är det, som sagt, värt att notera. Det principiella problemet i det här sammanhanget är följande. Integritetsskyddskommittén har sedan flera år sysslat med utformningen av förslag till lagstiftning till skydd mot avlyssning.

Man kan väl våga gissningen att ett kommande lagförslag rätt nära ansluter sig till denna text. Nu kan det sägas att den här lydelsen inte helt täcker den eventuella användningen av detektorer för det speciella ändamål som här har nämnts. I varje fall förefaller metoden snarlik, och den kan möta samma principiella invändningar som en direkt avlyssning. Jag är ju inte riktigt säker på hur jag får lov att formulera mina frågor till justitieministern och vilka frågor han får lov att svara på. I och för sig förefaller det mig som om det skulle vara möjligt att diskutera en principiell fråga, även om den inte har dagsaktualitet. Men jag kanske kan formulera en följdfråga så här: Är justitieministern beredd att, för den händelse saken aktualiseras, uppta överläggningar med kommunikationsministern om problemets principiella sidor och i det sammanhanget också överväga alternativa kontrollmöjligheter, exempelvis genom anmälningsplikt för radiohandlare vid försäljning av färg-TV-apparater?
Herr talman! Det är klart att det problem som herr Björk i Göteborg tagit upp ligger i gränsområdet på detta ömtåliga fält. Men nu är det inte möjligt för mig att göra något bestämt uttalande i en konkret aktuell fråga. Rent principiellt kan man väl ändå framhålla, att det är av en viss betydelse vilket syftet är med sådana här åtgärder. Just med hänsyn till att detta är ett område, där vi står nära den gräns, som gäller för vad vi i samhället anser bör vara tillåtet, finns det all anledning att uppmärksamt ta del av problematiken. Jag har för min personliga del inte någonting att erinra mot tanken att ta upp en diskussion med kommunikationsministern i frågan.

Herr talman! Herr Stjernström har frågat mig om jag är beredd vidta åtgärder för att förbättra polisens skyddsutrustning och i så fall vilka. Inom rikspolisstyrelsen har ett omfattande utvecklingsarbete bedrivits för att få fram utrustning som ger den enskilde polismannen bättre möjligheter att skydda sig. Arbetet har i första hand inriktats på skottsäker skyddsutrustning och tårgasmateriel. Rikspolisstyrelsens yrkanden om medel för anskaffning av skyddsutrustning har i allt väsentligt bifallits. Under de senaste budgetåren har över 3 miljoner kronor ställts till rikspolisstyrelsens förfogande för anskaffning av sådan utrustning, och för nästa budgetår kommer styrelsen — i överensstämmelse med riksdagens beslut i går — att disponera ytterligare medel för detta ändamål. Polisdistriktens behov av bl.a. bärbar skottsäker skyddsutrustning har i det närmaste helt tillgodosetts. Utrustningen är av mycket hög kvalitet. Den skyddar dock inte mot eld från handeldvapen med mycket stor genomslagskraft. För närvarande pågår arbete på att få fram ett skydd även mot sådan eld.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga. Det måste vara rimligt att poliserna på fältet har en sådan utrustning att de kan skydda sig i sitt arbete. Önskvärt är naturligtvis att dessa skyddsåtgärder är så konstruerade att de inte skadar den som skall gripas. En inte oväsentlig upprustning av skyddsresurserna för polisens del har genomförts sedan polisväsendet förstatligades, men en del återstår, och det är angeläget att arbetet med utforskning av lämplig utrustning påskyndas. Ett aktuellt fall i Jämtland vittnar om att polisen i vissa situationer är dåligt utrustad. Vid det ifrågavarande tillfället hade det varit nödvändigt med bättre tårgasutrustning. De tårgasflaskor som fanns tillgängliga förutsätter att polisen kommer fram till den som skall gripas. I denna situation var det synnerligen svårt, eftersom vederbörande öppnade eld med kulvapen från ett ensamt beläget hus. Detta ledde till att en av poliserna sköts till döds och en annan sårades. Enligt en samstämmig uppfattning bland de poliser jag har träffat hävdar man att tårgasutrustningen bör förbättras, så att den går att skjuta med på längre håll än nu och även kasta. De flaskor poliserna är utrustade med är för lätta för att kasta exempelvis genom ett fönster. Dessutom anser man sig ha behov av rökfacklor för att skydda sig i dessa situationer. För att poliserna skall klara sig vid tillfällen av detta slag borde man även kunna tänka sig en pansarskärm på hjul som de kan skjuta framför sig när de skall närma sig ett hus eller liknande t.ex. vid belägring av en person som tagit till vapen mot allmänheten och polisen. Jag noterar med tillfredsställelse det besked jag har fått om att arbetet med att förbättra utrustningen pågår. Det måste vara angeläget att en yrkesgrupp som har till uppgift att skydda allmänheten även kan skydda sig själv. Jag vill endast påpeka att det kanske kan vara motiverat att tänka på att det kan finnas en viss skillnad mellan olika bygder i fråga om behov av utrustning. Det kan t.ex. finnas skillnad mellan tätbebyggda stadsområden och glesbebyggda villaområden.
Herr talman! Det har uppgivits att den skyddsutrustning som vi nu har skaffat polisen här i Sverige skulle vara av så hög kvalitet att den har väckt uppmärksamhet i andra länder, som har varit intresserade av att studera den. Sedan är det naturligtvis så att man på detta område ständigt får experimentera sig fram. Herr Stjernström talade om tårgasapparater, och jag kan upplysa att det pågår arbete med att få fram lämplig sammansättning i fråga om tårgasmateriel. Vidare vill man försöka få fram gashandgranater, som inte vid nedslaget utvecklar sådan värme att risk för eldsvåda uppstår. Nästa skede syftar till att få fram granater som med hagelgevär kan skjutas in genom fönster o. d. Det amerikanska material som bl.a. har prövats har visat sig alltför farligt genom sin värmeutveckling och genomslagskraft. Problemet torde dock vara löst till sommaren 1971. Med detta lilla exempel har jag velat visa att det pågår ett arbete med att få fram lämplig och bra materiel men att man hela tiden måste beakta Nr 73 att det inte är så enkelt att det endast gäller att få fram bra materiel utan Torsdagen den att denna också måste vara av sådan beskaffenhet att den inte 29 april 1971 åstadkommer större skada än nöden kräver. SJS Ang. de ekonomis
ka villkoren för ; Herr talman! Jag ber att få tacka för den ytterligare kompletteringen tjänstemän I statliga företag och noterar dessa uppgifter med tillfredsställelse. Statsrådet säger att vi har en utrustning i Sverige som väckt uppmärksamhet i andra länder — och det är bra. Det finns dock poliser som påpekat att andra länder har utrustning som väckt deras uppmärksamhet också.

Herr talman! Herr Taube har frågat mig om jag anser det vara förenligt med principerna för ett statligt företags sunda ekonomiska utveckling, att vissa tjänstemäns ekonomiska villkor sätts i relation till företagets omsättning utan hänsynstagande till det uppnådda ekonomiska utfallet. Mitt svar på herr Taubes fråga får inskränka sig till att jag erinrar om att det ankommer på företagets ledning att med hänsyn till eventuellt kollektivavtal bestämma den löneform som bäst gagnar företagets intressen.

Herr talman! Jag tackar industriministern för detta svar. Industriministern säger att det ankommer på företagets ledning att med hänsyn till eventuellt kollektivavtal bestämma den löneform som bäst gagnar företagets intressen. Anledningen till min fråga är, som väl de flesta av kammarens ledamöter vet, att det i tidningspressen, framför allt nere i Skåne, har förekommit vissa uppgifter om ett visst statligt verk. Industriministern vet väl också vad jag syftar på. Något kollektivavtal brukar ju inte finnas för högre tjänstemän. Jag skulle därför vilja fråga industriministern om man skall tolka detta korta svar som en bekräftelse på pressens uppgifter i den här saken. Och hur skulle industriministern, om statsrådet satt i en styrelse, tänka i ett sådant fall? Är det över huvud taget lämpligt att sätta en chefstjänstemans eller verkställande direktörs lön i relation till omsättningen utan någon spärr? Vi i folkpartiet har ju ofta yrkat på del i vinst, men vi har aldrig yrkat på något som heter del i omsättning. Det skulle vara väldigt intressant att höra ett svar på de här frågorna.

Herr talman! Mitt svar på herr Taubes fråga var kortfattat beroende på frågans art. Jag tror att herr Taube delar min uppfattning att vi bör undvika att här i kammaren diskutera enskilda personers förhållanden. Just i det speciella fall som herr Taube åberopar — och det var i och för sig inte så svårt för mig att gissa att det var det fallet som låg bakom frågan — finns utöver de principiella skäl som jag här anförde också, menar jag bestämt, ett rent personligt skäl att undvika att diskutera frågan. Men jag skall gärna svara på herr Taubes fråga ur mera principiell synpunkt. Först och främst är bonuslöner mycket ovanliga i de statliga företagen. Det är självfallet icke rimligt — det förekommer enligt de uppgifter jag har icke heller — att företagsledande personal har kontrakt av den beskaffenhet som herr Taube här beskriver och som pressen har beskrivit. Det kan naturligtvis finnas fall där omsättningen kan vara en viktig faktor för lönesättningen, nämligen när det gäller personal som sysslar med försäljning, men metoden är självfallet inte ekonomiskt riktig i fråga om personal som har ansvar för företagets resultat. Som sagt förekommer det inte heller. I det speciella fall som här har åberopats kan kontraktet, enligt uppgifter jag har fått, heller icke tolkas på det sätt som herr Taube och pressen har gjort. Jag vill emellertid inte gå in på det speciella fallet. Parentetiskt kan jag nämna att kontraktet i fråga tecknades inte bara långt före Statsföretag utan också innan industridepartementet hade någon befattning med företaget i fråga. Men också bortsett från tidpunkten vill jag gärna här understryka det i och för sig självklara förhållandet att det är företagens styrelser och ledning som skall fastställa lönerna. De skall inte — och de gör det inte heller — underställa departementschefen de enskilda kontrakten. Det är vidare rätt ofrånkomligt att utvecklingen av lönenivån i de statliga företagen för den här typen av personal är och måste vara betingad av marknadssituationen och marknadsutvecklingen.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern så hjärtligt för denna komplettering. Vi har tydligen exakt samma uppfattning. Det är för Övrigt givet att en försäljare ofta kan avlönas efter ett system som innebär att ju mer han säljer, ju mer betalt får han. Men industriministern och jag har exakt samma mening när det gäller dem som har ledningen över ett företag och chefspersoner: de bör inte ha den löneformen. Jag delar också industriministerns uppfattning att det är givet att alla dessa lönefrågor inte kan komma upp till departementet. Jag tyder emellertid svaret så, att vi får en likformighet beträffande chefslönerna, inte i fråga om summan men i fråga om systemet. Jag är mycket tacksam för detta klarläggande, och jag tror att svenska folket också uppskattar att jag ställde frågan, så att industriministern fick tillfälle att förklara hur det ligger till.

Herr talman! Herr Hedin har frågat mig när jag ämnar lägga fram förslag om den framtida organisationen av eldistributionsverksamheten. Jag vill erinra om att vissa förslag i frågan lagts fram år 1968 av eldistributionsutredningen i betänkandet Eldistributionens rationalisering. Förslagen innebär att den hittillsvarande rationaliseringen av särskilt landsbygdsdistributionen skall föras vidare i huvudsak efter gällande riktlinjer. Enligt min uppfattning bör man emellertid på grund av den väntade belastningsökningen och den snabba tekniska utvecklingen söka åstadkomma betydligt större distributionsenheter än eldistributionsutredningen förutsatt. Samma skäl talar också för att strukturen på produktionssidan ses över. En utredning med dessa uppgifter kommer att tillkallas inom kort. Det är av naturliga skäl inte möjligt att i dag ange tidpunkten då förslag med utgångspunkt från utredningens resultat kan föreläggas riksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga. De nuvarande förhållandena är för många eldistributionsföretag mycket otillfredsställande. Kommerskollegium ger i varje fall för distributionsföreningar mycket få koncessioner i avvaktan på riktlinjer för framtiden i detta avseende. Mindre distributionsföreningar får i bästa fall nöja sig med att få förlängning av sin linjekoncession med ett eller annat år. Man kan mot den bakgrunden inte satsa på några investeringar, kanske bara på rent akut underhåll, och man kommer i ett dåligt förhandlingsläge om föreningen skall överlåtas på ett större företag. På åtskilliga håll har man beslutat sig för att slå samman flera mindre företag, men inte heller då ger kommerskollegium någon koncession. Däremot förekommer det att storföretag får områdeskoncession även för förhållandevis små områden. Erfarenheterna visar emellertid att även ganska små, välskötta företag ofta hävdar sig bra i konkurrensen. De har kunnat hålla jämförelsevis låga priser, lägre än storföretagen, och sköta sig mycket bra när det gäller service. Vid avbrott på grund av katastrofer har de ofta mycket snabbare kunnat avhjälpa skadorna än de större företagen. Det finns mot denna bakgrund två anledningar att känna oro för utvecklingen. För det första är det bristen på riktlinjer för framtiden som medverkar till att på många håll förlama rationaliseringen av distributionsverksamheten. För det andra är det oron för att statsmakterna kommer att gå för långt i fråga om krav på storleksrationalisering — statsrådet talar om ”betydligt större distributionsenheter”. Det är väl ändå så att det har skett en väldig rationalisering under de år som gått och att det även i fortsättningen kommer att frivilligt ske en betydande rationalisering. Beträffande riktlinjerna för framtiden sade statsrådet i ett svar i maj 1968 att departementet hade påverkat utredningen så att den skulle forceras och framlägga förslag under 1968 och att vi redan 1969 skulle få ta ställning till denna stora och viktiga fråga. Men det hände ingenting 1969, och 1970 talades om ytterligare överarbetning. I en proposition senare på våren sades det att det kanske skulle bli en utredning, och nu svarar statsrådet att en utredning kommer att tillsättas mycket snart. Jag beklagar att denna fråga har handlagts på det sätt som skett och att den har förhalats. Det är till uppenbar nackdel för hela utvecklingen att frågan inte tidigare har kunnat tas upp i riksdagen för avgörande av hur det skall vara i framtiden. Jag tackar ännu en gång för svaret.
Herr talman! Det är inte möjligt att inom ramen för frågeinstitutet ta upp en sakdiskussion med herr Hedin om den svenska eldistributionens framtida organisation. Jag vill bara ta upp frågan om ärendets handläggning. Det är riktigt, som sades, att vi våren 1968 gjorde ansträngningar att få fram utredningen, som kom senare på hösten. Det var prövningen av utredningens förslag och den remissbehandling som följde på utredningen som ledde fram — vilket också redovisades — till slutsatsen att det för den framtida utvecklingens skull var bättre att icke lägga fram de begränsade förslag som utredningen hade kommit med utan i stället försöka få en uppläggning som snabbare skulle leda till den enligt min mening nödvändiga rationaliseringen. Sedan har under mellantiden ett utredningsarbete pågått inom departementet i kontakt med olika intressentgrupper. Man kan alltid beklaga att det har tagit längre tid än som i och för sig hade varit önskvärt. Nu är emellertid — vilket inte är någon nyhet som jag meddelar i dag, utan detta anfördes redan i statsverkspropositionen i januari — det arbetet slutfört. Det är bara ett antal personfrågor — vilket i och för sig inte är bara — som skall lösas, och sedan publiceras direktiven. Där kommer herr Hedin också att få svar på en hel del av de frågor och synpunkter som han framförde alldeles nyss.
Herr talman! Det jag kan hoppas på är att statsrådet utnyttjar möjligheten att påskynda den utredning som nu skall tillkallas. Det gjorde Ni 1968 med dåvarande eldistributionsutredningen, och jag tycker nog att den ändå var så omfattande och har belyst hela den här frågan så mycket, att det borde vara möjligt att med den som grundval ganska snabbt komma fram till riktlinjer för framtiden. Jag hoppas alltså att statsrådet kommer att påverka den här utredningen, så att den inte blir en vanlig utredning utan en snabbutredning. Vi behöver så snart som möjligt få klarhet i hur det skall bli för framtiden, så att inte de nuvarande ovissa förhållandena, som är förlamande för utvecklingen, fortsätter att råda.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat chefen för inrikesdepartementet om han anser att den inom vattenfallsverket planerade centraliseringen med indragning av lokala anläggningar och kontor står i god överensstämmelse med pågående utlokalisering av statliga verk. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Indragning av lokala anläggningar och kontor vid statens vattenfallsverk avser dels den avveckling som äger rum till följd av minskad vattenkraftutbyggnad, dels den rationalisering som sker på grund av den tekniska utvecklingen i fråga om driften av kraftverk. Det är självklart att den minskade omfattningen av vattenkraftutbyggnaderna leder till vad frågeställaren kallar en indragning av lokala anläggningar och kontor. Detta beror naturligtvis på att arbetsuppgifterna upphör. I den mån arbetsuppgifter kvarstår överförs de till befintliga kontor där liknande verksamhet bedrivs. Med något enstaka undantag har detta kunnat ske utan att verksamheten centraliserats till Storstockholmsområdet. Möjligheterna till fjärrstyrning av vattenkraftverk och ökad användning av ADB motiverar att driften av fler kraftverk förs samman till gemensamma driftcentraler. Dessa ligger utanför Storstockholmsområdet. Ett annat motiv för denna förändring är att arbetsmiljön vid en del äldre arbetsplatser är sämre för de anställda än den som kan erbjudas vid de större driftcentralerna. Förändringen av driftsorganisationen och avvecklingen av vattenkraftutbyggnaden berör alltså inte de pågående strävandena att utlokalisera statlig verksamhet från Storstockholmsområdet.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för det utförliga svaret, som visar att han följer de här frågorna med stor uppmärksamhet. Vad jag ser allvarligt på är de statliga verkens benägenhet att dra in sysselsättningsmöjligheter i Norrlands inland och centralisera till redan starkt expanderande kustområden utan att enligt min mening ta tillräcklig hänsyn till effekterna, då främst inom avflyttningskommunen, och utan att ta tillräcklig hänsyn till den kapitalförstöring som därvid ofta sker. Det är en utveckling som går stick i stäv mot det som håller på att ske på andra områden, t.ex. i fråga om verkens utflyttning från Stockholm.

Så sent som 1958 togs där t.ex. i drift en förrådsoch verkstadsanläggning i storleksordningen 5 miljoner kronor, som i dag är mycket litet utnyttjad på grund av bortrationalisering av både verkstadsoch förrådsrörelsen. Det måste enligt min mening betecknas som kapitalförstöring att inte utnyttja de anläggningarna i det nu aktuella sammanhanget. Men det är inte bara Vattenfall jag här tänker på; det gäller andra verk också. I min hemkommun, Ljusdal, lade t.ex. domänverket ned ett driftkontor, som behövdes utomordentligt väl, och placerade det vid kusten. Nu säger industriministern att en centralisering på grund av den tekniska utvecklingen ibland kan vara alldeles nödvändig, och det vill jag gärna hålla med om. Den är ibland befogad. Men lokaliseringsorten behöver inte nödvändigtvis vara en redan expanderande större tätort vid kusten eller en ort i närheten av storstadsområdena. Det kan vara viktigare, också ur arbetsmiljösynpunkt, att välja en ort i inlandet. Vad beträffar den driftcentral som jag här har talat om har det också klart framkommit under diskussionerna att den kan ligga praktiskt taget var som helst. Jag är tacksam om industriministern följer denna fråga med uppmärksamhet och försöker verka för en lösning av det slag som jag här är ute efter.
Herr talman! Beträffande den sista punkten kan jag lugna herr Westberg i Ljusdal med att departementet följer frågan ganska nära, inte därför att det i och för sig är en direkt departementsuppgift att göra det — det är Vattenfall som skall fatta beslut i det avseendet, men därför att frågan har aktualiserats från inte bara Jämtlands utan även Västernorrlands län. Det är nämligen inte mindre än tre alternativa förläggningar av denna centrala driftsfunktion som har diskuterats, nämligen Stadsforsen —Bispgården, Näsåker och Sundsvall. Det föreligger inte ännu något beslut. Utredningsarbetet är inte slutfört. Därför kan jag självfallet i dag inte ta ställning till frågan eller avge någon rekommendation om den slutliga lokaliseringen. Jag tror att det kan vara riktigt att påpeka att det här gäller en mycket begränsad del av den personal som i mellersta Norrlands inland sysselsättes av Vattenfall. Ungefär 500 personer är sysselsatta av Vattenfall för underhåll, drift och service, och det är sammanlagt ungefär 20 av dem som berörs av den planerade omorganisationen. Denna omorganisation innebär heller inte — vilket intryck man kanske kunde få av herr Westbergs anförande — någon indragning av vare sig Näsåkers eller Stadsforsens kontor och anläggningar. Frågan gäller var vissa centrala funktioner skall koncentreras.
Herr talman! Jag är medveten om att det är Vattenfall som sköter dessa frågor, men jag är övertygad om att även industriministern är engagerad i dem. De har också mycket stor betydelse för de områden det rör sig om. Nu säger industriministern att här gäller det bara en begränsad del av den personal som Vattenfall har i mellersta Norrland. Det kan vara riktigt. Men 20 personer i inkomstlägen av detta slag kan betyda väldigt mycket för en trängd kommun med sysselsättningssvårigheter och brist på skattekraft. Därför tror jag inte att man skall nonchalera betydelsen av placeringen i detta fall. Och jag tycker att mycket talar för att Bispgården bör få komma i fråga.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm har frågat mig vilka möjligheter jag anser föreligga att enligt norsk modell trygga betald semester för småbrukare och deras hustrur vid pågående förhandlingar om ett nytt jordbruksavtal. Överläggningarna mellan statens jordbruksnämnd och jordbrukets förhandlingsdelegation om jordbrukspriserna fr.o.m. den 1 juli 1971 avslutades den 21 april. Den av fru Eriksson aktualiserade frågan fördes inte fram vid överläggningarna och ingår inte heller i statens jordbruksnämnds förslag till regeringen. Det norska förslaget om betald semester till jordbrukare avser en försöksverksamhet som skall fortgå under fyra år från 1 juli 1971. Jordbrukare skall enligt förslaget under vissa förutsättningar kunna få bidrag för ersättning åt vikarie under semester. Ett svårlöst problem kan dock vara att anskaffa avbytare eller på annat sätt göra det möjligt för jordbrukaren att ta ledigt från det dagliga arbetet. Resultatet av försöksverksamheten i Norge torde därför i hög grad bli beroende av hur avbytarfrågan kan ordnas. I Sverige arbetar man inom jordbrukarnas egna organisationer på att bygga upp ett riksomfattande avbytarsystem, vilket innebär att man i organiserad form säkerställer att ersättare finns att tillgå vid förfall för ordinarie arbetskraft på en brukningsenhet. I detta sammanhang får jag även erinra om riksdagens hemställan tidigare i år att motioner om avlösningssystem för jordbrukare vid sjukdom och semester skall överlämnas till sambruksutredningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det, såsom jag uppfattade det, positiva svar jag fick av jordbruksministern på min fråga om semester till jordbrukare och deras hustrur. Jag tänker då särskilt på småjordbrukare som är bundna av vården av djur. Det är ju faktiskt 33 år sedan arbetstagare fick lagstadgad rätt till semester i det här landet. År 1938 fattades beslutet, och då fick de först 14 dagar, 1951 blev det tre veckor, och nu har vi två dagar per månad, alltså 24 dagar; det är det man nu i Norge tänker ge även jordbrukare och deras hustrur. Men det är att märka att man åstadkom detta lagstiftningsvägen sedan man misslyckats i förhandlingar. Många försök hade gjorts att förhandla. Jag minns så väl att man inom Metall — som jag kände väl till — enligt avtal hade fyra dagars semester, och i somliga avtal sades ingenting om semester. Man skulle kanske tro att de inflytelserika jordbruksorganisationerna också hade försökt förhandla sig till någon liknande förmån vid prisregleringsförhandlingarna. Det har man inte gjort. Det kan ju tydas så att man tillgodoser semesterbehovet på annat sätt, eller så att de som har stora jordbruk kanske har möjlighet att lösa problemet och att småjordbrukarna inte gör sig hörda. Det må vara hur som helst med det. Det är inte riktigt — och det tror jag inte vi skall blunda för — att människor som bevisligen många gånger är mycket bundna under sin arbetstid, alltså de jordbrukare som har små jordbruk och som har djur, ofta inte kan ta ut semester såsom andra arbetstagare. Och arbetstagare är ju alla. Alla sitter egentligen i samma båt. När nu det norska förslaget har lagts fram tror jag att det finns en jordmån för att ta upp frågan vid avtalsförhandlingarna, så att denna sociala förmån knyts till arbetet även för jordbrukarna. Då det gällde ATP hävdade man från borgerligt håll, inte minst från centerpartihåll, som anses särskilt företräda jordbrukarna, att pensioneringen skulle klaras med statliga pengar i form av folkpension. Men man ansåg också att om någon ville ha någonting därutöver, så skulle han ordna det genom ett personligt avtal. Jag tror inte det går att lösa stora sociala frågor på det sättet, och det har ju också visat sig med semesterfrågan. Jag tyder svaret så att regeringen är beredd att röra på årorna så att båten kommer i land. Det är riktigt att genomföra en lagstadgad semester även för denna grupp. Man bör då observera det norska exemplet, där semesterrätten faktiskt knytes till inkomsten och till de förhandlingar som sker om jordbrukspriserna. Jag tror att det är den bärigaste vägen. Jag fattar det så att regeringen inte bara tänker vänta på sambruksutredningens resultat utan även själv gör någonting. Tack för svaret!

Herr talman! Herr Hermansson i Malmberget har frågat mig vilka åtgärder jag anser möjliga att vidta i syfte att förebygga att i natursköna norrländska områden uppsnyggningsarbeten uteblir efter av statens vattenfallsverk utförda arbeten exempelvis av typen kanalsänkning mellan sjöar som efterlämnar stora söndersprängda och med jordoch gyttjemassor bemängda områden. regleras i vattenlagen. Oberoende av vem som bygger och var det sker prövar vattendomstolen hur byggandet skall ske med ledning av bl.a. den allmänna bestämmelsen om att byggandet skall göras så, att ändamålet kan ”utan oskälig kostnad vinnas med minsta intrång och olägenhet för annan”. Vid denna prövning beaktas estetiska synpunkter, naturvårdsoch trevnadssynpunkter o. d. Detta tar sig uttryck i vissa villkor för tillståndet — dvs. vad den byggande måste underkasta sig för att få ta tillståndet i anspråk. Föreskrifterna kan gälla uppsnyggning och städning av arbetsplatsen, påförande av jordmassor och terassering, plantering av trädridåer och sådd av gräs m.m. Yrkande om sådana kan framställas såväl av kommuner och enskilda som av myndigheter. Jag anser därför att gällande bestämmelser är tillräckliga för att förebygga sådana följder av vattenfallsverkets arbeten som herr Hermansson tagit upp.

Herr talman! Jag ber först att få tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är den att Övre Norrbygdens vattendomstol medgav i dom 1967 vattenfallsverket rätt att som ett led i ett större projekt utföra en sänkningskanal mellan sjöarna Skalka och Katnesjaur efter Lilla Lule älvs sjösystem. På senvintern 1970 blev själva arbetet med kanalen färdigställt. Man trodde då allmänt att planeringsoch uppsnyggningsarbetet stod på tur. Så var dock ej fallet, utan både maskiner och manskap togs från platsen, trots att kvar fanns ett område på ett par kilometers längd — fullständigt söndersprängt och söndergrävt — med jordmassor, gyttja och sprängsten, allt blandat i en motbjudande röra. Inte den allra minsta uppsnyggande åtgärd vidtogs eller har hitintills vidtagits, utan området företer fortfarande samma beklämmande anblick. Det. fanns, såvitt jag kan se, inget som helst skäl för att uppskjuta dessa uppsnyggande åtgärder på obestämd tid. Man frågar sig om inte staten ändå bör vara föregångare på sådana områden som rör miljö och natur. Det kan också noteras att samtliga partier i riksdagen vid ett flertal tillfällen med skärpa understrukit vikten av att ta vara på och vårda vår natur. Jag har tagit upp denna fråga därför att jag anser att principen bör vara den, att man inte lämnar en sådan här arbetsplats förrän området återställts i ett acceptabelt skick. Jag frågar jordbruksministern, om inte han vill avge samma deklaration.

Herr talman! Jag har naturligtvis inte någon ifrån herr Hermansson i Malmberget avvikande mening i den centrala fråga som han tar upp. Det är alldeles klart att då man gör en sådan här reglering, var den än förekommer, skall man snygga upp efter sig, och det skall ske enligt de krav vi har rätt att ställa. Nu har jag inte alldeles aktuellt för mig det fall som herr Hermansson åberopar och som är anledningen till hans fråga. Men jag tvivlar inte ett ögonblick på att den beskrivning som herr Hermansson har lämnat är fullständigt korrekt. Jag är inte i stånd att ange orsaken till åtgärdernas försening, men jag föreställer mig att det beror på praktiska omständigheter. Schaktningen kanske har ägt rum vid mycket mycket stark kyla och man har inte kunnat påbörja uppsnyggningsarbetena förrän marken har satt sig. Det kan finnas sådana förklaringar. Men även detta regleringsföretag kommer att uppsnyggas; det kommer de myndigheter att se till som har att övervaka vattenlagen. Det enda herr Hermansson är missnöjd med är väl själva den tid det behöver ta innan uppsnyggningen utföres. Herr Hermansson ifrågasätter ju inte heller att uppsnyggningsarbetet kommer till stånd. Jag har alltså inte detta aktuella fall klart för mig, men jag utgår från att det beror på tekniska omständigheter att man inte ännu har klarat av uppsnyggningsarbetena.
Herr talman! Jag har sett igenom protokollen från förhandlingarna och de handlingar som förekommer i själva domen. Där kan man läsa vattendomstolens föreskrifter om naturvårdande åtgärder. Jag har även sett protokollet från en syn gällande planeringsarbetet för Björkholmsforsen. Det är ett näraliggande projekt. I detta protokoll kan man läsa följande replikskifte. Företrädaren för berörda sakägare säger: ”Syn bör även hållas i Granudden” — det är den by som ligger i omedelbar anslutning till nämnda anläggningsarbete — ”där jag har för avsikt att föreslå vissa landskapsvårdande arbeten”. Vattenfalls representant svarade vid detta tillfälle att återställningsarbetet bör vänta till dess jordmassorna har stabiliserat sig. Eventuellt bör man vänta något år till dess man får skogsbilväg fram till denna arbetsplats. Man behöver då ej ta maskinerna över isen, vilket man fick göra vid det tillfälle då själva anläggningsarbetet utfördes. Jag har kontrollerat uppgiften om att man skulle anlägga en skogsbilväg. Jag har haft kontakt med Jokkmokks kommun, som förklarar att det tar minst sex år innan den vägen kan bli färdigställd. Man frågar sig då varför det nu skall vara sådana svårigheter med att frakta en enda maskin över isen. När kanalsänkningen utfördes gick det väldigt bra att frakta över det tiodubbla antalet. Jag tror även att man gott kan bortse från de sättningar som det talas om. Skogsmarken runt omkring är kuperad, och även om det skulle förekomma sättningar skulle de inte vara på något sätt störande.

Herr talman! Herr Hovhammar har frågat mig, om jag är beredd att med hänsyn till vunna erfarenheter ompröva beslutet att utryckningsfordon skall föra lykta med blått och inte rött sken. Svaret på frågan är nej. Ingenting har inträffat sedan bestämmelserna om blått ljus trädde i kraft den 1 januari 1970 som ger anledning att ändra uppfattning. Det råder praktiskt taget fullständig enighet inom Europa om att blått ljus skall användas som larmanordning på utryckningsfordon.

Herr talman! Tack, herr statsråd för svaret på min enkla fråga! Jag är dock inte helt övertygad om att det svar jag fick är alldeles riktigt — det har nämligen inträffat en hel del under den senaste tiden som man kan säga går i rakt motsatt riktning mot den uppfattning som herr statsrådet här deklarerade. Undersökningar har visat att det blå ljuset har mindre genomslagskraft i dagsljus och det framträder av naturliga skäl mindre tydligt mot en blå himmel. Det upptäcks också mindre bra i dimma, som går i blått, och detsamma är också fallet i rök. Å andra sidan är det blå ljuset bländande i mörker på grund av ögats känslighetskurva. Utryckningsfordonens blå ljus kan således sägas vara bländande i mörker och alltför svagt under dagtid. Det röda ljuset, som är långvågigt, tränger bättre igenom dimma, det går inte i ton med naturen — det är en viktig sak — och det uppfattas över huvud taget mycket lättare. Vid samtal med några förare av utryckningsfordon — det har gjorts en hel del intervjuer och undersökningar i denna fråga — har det framkommit, att människor uppfattar det blå ljuset sämre; detta trots att extra starka lampor placeras under det blå filtret på bilens tak, som för övrigt eliminerar en stor del av ljuseffekten. Jag vill också erinra om att man i Västtyskland för närvarande diskuterar det blå ljusets lämplighet. De tyska brandmyndigheterna har enligt vad jag har försport sökt få till stånd en ändring för att ersätta det blå utryckningsljuset med rött ljus. Därvid har man också fått stöd från det världsberömda Ljustekniska institutet i Karlsruhe, som för ganska kort tid sedan slagit fast det röda ljusets förkrossande överlägsenhet över det blå vad gäller skönjbarhet, även beträffande de rent psykologiska effekterna. Jag vill också nämna att brandmyndigheterna härtill har kunnat inregistrera en seger genom ett utslag — helt nyligen, för övrigt — i Kiels högre domstol. Där frikändes en lastbilschaufför som rammat en utryckande ambulans. Vid kollisionen dödades en sjukvårdare i ambulansen. Fordonet framfördes med siren och blinkande blått ljus. Rättens ordförande underströk vid domslutet, att man absolut inte kunde bevisa att föraren i diesellastbilen hörde sirenen eller såg det blå ljuset. Jag vill också citera vad rättens ordförande yttrade, nämligen: ”Blått ljus är mycket svårt att upptäcka på dagen, speciellt i solsken. Rött ljus vore väsentligt lättare att uppmärksamma.” Herr talman! Även i Sverige har en undersökning utförts. Den är gjord av två teknologer och delvis återgiven i årets första nummer av tidskriften Ljuskultur, där det heter: ”Vid mörker förskjuts ögats känslighet mot det blå området. Detta medför, att ögats känslighet för rött ljus minskar, vilket gör att risken för att bli bländad av rött varningsljus också minskar. När man använder sig av blått ljus i mörker visar detta på grund av ögats spektralkänslighetsförskjutning en tendens att verka bländande och uppfattas som nära nog vitt.” Jag vill också avslutningsvis fråga, om det inte var så, att man under kriget just använde blått ljus på motorfordon för att inte synas. Jag tror att det var på det sättet.

Herr talman! Det finns ingenting som ger oss anledning förmoda att man för närvarande i Västtyskland tänker övergå till rött ljus på utryckningsfordon. Jag är medveten om de diskussioner som förs där, på samma sätt som vi diskuterar detta även i vårt land. Men någonting som kan sägas innebära att man i Västtyskland har allvarliga funderingar på att ändra det blå ljuset till rött finns inte. Frågan om hur väl det blå ljuset syns är inte så självklar som herr Hovhammar här säger. Jag kan upplysa om att många erfarna bedömare anser att det blå ljuset syns bättre i trafiken än det röda, eftersom man med blått sken får en enligt många experters mening bättre kontrasteffekt i en miljö där det blåa men väl inte det röda ljuset är sällsynt. Ytterst är det emellertid inte själva synbarheten i sig som föranlett det internationella beslutet om att varningsljus på utryckningsfordon skall vara blått; i stället är det principen att rött blinkande sken alltid skall betyda stopp och inte varning för fara. Vidare vill jag erinra om att utryckningsfordon inte endast har ljussignaler utan även ljudlarm och att ljudsignalen kanske uppmärksammas tidigare än ljussignalen. Slutligen måste dock, som jag tidigare i olika sammanhang med instämmande av riksdagen framhållit, intresset av internationell enhetlighet bli bestämmande.

Herr talman! Det finns en hel del folk och även organisationer som sysslat ganska ingående med detta. Jag vill erinra om att Motormännens riksförbund — den såvitt jag vet största motororganisationen här i landet — vid ett sammanträde så sent som den 29 mars i år uttalade sig för en återgång till rött blinkljus för utryckningsfordon. Denna organisation bör vara sakkunnig i den här frågan. Jag vill också erinra om att man till och med konstaterat, att det blå rotationsljuset i en del fall är i det närmaste livsfarligt. En ambulansförare nere i Skåne har berättat att han haft stora obehag av det blå rotationsljuset. Det visade sig att han drabbats av yrsel och illamående på grund av det blå ljuset. Läkare har kunnat konstatera detta, och han tvingades till och med att avbryta sina körningar av denna anledning. Jag har, herr talman, trots allt inte blivit övertygad av statsrådets argumentation om att det blå ljuset är så överlägset. Tvärtom har man från sakkunnigt håll kunnat konstatera motsatsen. Men i den mån en ändring till rött varningsljus för utryckningsfordon inte äger rum vill jag emellertid uttala ett ganska bestämt önskemål, nämligen att det blå rotationsljuset kompletteras av lyktor med fast rött sken framåt. Jag vill erinra om att man i Amerika utrustar en del ambulanser med upp till tio intensivt lysande röda ljus förutom rotationsljuset uppe på taket. I Storbritannien har man övergått till att komplettera blinkljuset med lyktor som lyser framåt. Jag tror att en anordning av detta slag skulle innebära ett steg framåt. Detta har jag fått bestyrkt från olika håll där man faktiskt sysslat en hel del med dessa problem.

Herr talman! Herr Olsson i Kil har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till sådan omarbetning av trafikpolisens Anvisningar för flygande inspektion att det tilltagande bruket av sådan extrautrustning och sådana förändringar av standardbilar som försämrar trafikmiljön effektivt kan beivras. Den grundläggande bestämmelsen om flygande inspektion finns i 23 § vägtrafikförordningen. Där anges att inspektionens syfte är kontroll av fordons beskaffenhet och utrustning. Ett fordon som inte uppfyller säkerhetskraven kan bli föremål för föreläggande om kontrollbesiktning efter reparation eller — i grava fall — för körförbud. Med stöd av 54 8 vägtrafikkungörelsen meddelar statens trafiksäkerhetsverk i samråd med rikspolisstyrelsen närmare anvisningar för hur inspektionen skall gå till. I princip skall därvid en fullständig undersökning av fordonet äga rum. För att hinna med flera fordon begränsas inspektionen ofta till vissa mera väsentliga trafiksäkerhetsdetaljer. Detta sker bl.a. genom att rikspolisstyrelsen anger att den flygande inspektionen vid olika tillfällen skall inriktas på vissa speciella detaljer, som erfarenhetsmässigt har hög felfrekvens eller som med hänsyn till årstiden är av stor betydelse för trafiksäkerheten. Till dessa inspektionspunkter hör bl.a. bromsar, däck och belysningsanordningar. Givetvis måste trafiksäkerhetsverkets anvisningar för flygande inspektion fortlöpande revideras så att man kan ingripa mot från trafiksäkerhetssynpunkt negativa följder av t.ex. montering av extrastrålkastare, utbyte av hjulfälgar samt avgassystem och ljuddämpare m.m. I anvisningarna finns redan nu föreskrifter avseende olika typer av s.k. hjälpljus samt i fråga om avgassystem m.m. Även vissa regler om bedömningen av hjulfälgar finns däri. Anvisningarna är baserade på de grundläggande bestämmelserna om fordons utrustning och beskaffenhet i bl.a. vägtrafikförordningen. Olika slag av arbete pågår för närvarande för att omarbeta och precisera dessa bestämmelser, varigenom också inspektionsanvisningarna får ett mera exakt innehåll såsom underlag för bl.a. polisens fordonsbedömning. Sålunda företar trafiksäkerhetsverket en fullständig översyn av bestämmelserna om belysningsanordningar på fordon, som kan beräknas resultera i strängare och mera specificerade krav på lyktornas beskaffenhet, placering, montering m.m. Frågan om hjulfälgar är en av de många detaljer som behandlas av en särskild arbetsgrupp inom kommunikationsdepartementet för översyn av bestämmelserna om typoch registreringsbesiktning av fordon. Möjligheterna att kontrollera ljuddämparnas beskaffenhet och effektivitet är för närvarande inte helt tillfredsställande, beroende bl.a. på svårigheter att vid flygande inspektion objektivt mäta fordonsbuller. Den s.k. trafikbullerutredningen behandlar bl.a. dessa frågor.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret; det var ovanligt innehållsrikt. Bakgrunden till min fråga är det tilltagande bruket av extrautrustning på olika motorfordon, framför allt bilar, som tycks vara inspirerat av den ökade användningen av standardbilar för tävlingsbruk. Denna utveckling är högst betänklig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Låt mig kort ge ett par exempel — just dem som kommunikationsministern angav i sitt svar. 1. Det ganska vanliga utbytet av standardfälgar medför t.ex. att grövre däcksdimension kan användas. Detta kan innebära att bilens styrgeometri förändras så att risker uppstår för att hjulen låses genom anslag mot hjulhuset vid t.ex. maximal fjädring — alltså en uppenbart trafikfarlig förändring. 2. Det har på senare tid blivit allmänt vedertaget att montera de mest skiftande belysningsanordningar på bilarna, ofta bristfälligt monterade — de sitter inte tillräckligt fast. Vid körning på ojämna vägar — sådana har vi tyvärr många — uppstår besvärande stickstrålar som bländar mötande. Montagen utförs ofta på framskjutande fästen och ramper av plattjärn o.d. med vassa kanter som ökar riskerna för skador vid kollisioner med gångtrafikanter. 3. Den mest meningslösa och enligt uppgift från polishåll mest vanliga förändringen av standardutrustningen förekommer på avgasoch ljuddämparsystemet. De ganska strikta lagbestämmelser som finns mot störande buller inom bostadsområden nattetid har inte följts upp med motsvarande bestämmelser för fordonen i detta avseende. Det saknas bestämmelser om ljuddämparnas utförande. Det enda kravet är att ljuddämpafen skall vara effektiv, en formulering som inbjuder till subjektiva tolkningar. Här behövs klara och strikta bestämmelser för att man skall komma till rätta med det onödiga trafikbuller som blivit ett stort problem för trivseln i trafikmiljön — både för närboende och för medtrafikanter. För att sådana här regler effektivt skall kunna kontrolleras behövs en tablå i polisens Anvisningar för flygande inspektion med beskrivningar av olika utföranden på t.ex. samma sätt som beskrivningen av otillåtna kylarprydnader och backspeglar. Herr talman! Jag är övertygad om att det är mycket betydelsefullt för trafiksäkerheten och den allmänna trafikmiljön att bestämmelser och åtgärder snabbt kommer till stånd för att stävja sådana förändringar av standardbilar som jag gett exempel på. Jag noterar därför med tillfredsställelse att kommunikationsministern för det första är medveten om att denna extrautrustning kan ha allvarliga konsekvenser för trafiksäkerheten och för det andra är beredd att vidta åtgärder i syfte att komma till rätta med det här växande trafikproblemet. Jag hoppas att detta kommer att ske med stor skyndsamhet. Jag hoppas att kommunikationsministern också nu kan ge svar på frågan när vi kan vänta dessa ändrade bestämmelser.

Som för övrigt riksdagen har framhållit i anledning av motioner i ämnet skulle en ytterligare utvidgning av rabatten i enlighet med herr Börjessons förslag medföra svåra gränsdragningsproblem gentemot andra grupper av resenärer, varför en sådan bör undvikas.

kombinerad med hustrutillägg får ej behålla sitt 67-kort efter det att maken har avlidit. Bestämmelserna — det framgår av svaret — ger ej möjligheter för vederbörande änka att behålla sitt 67-kort. Här borde en ändring utav gällande reglemente företagas så att sådan kvinna får behålla sitt 67-kort. Det är nog gott och väl att äldre makar tillsammans skall ha samma villkor, så att när den ene maken har en rabattförmån i form av ett 67-kort skall den andre maken också ha det. Men jag har mycket svårt att förstå varför denna förmån — jag säger förmån — skall bortfalla i och med att den ena maken, dvs. mannen, har gått bort. För den efterlämnade hustrun kommer detta att innebära en försämrad ställning, eftersom hon därmed förlorar något som hon betraktar såsom en social förmån. Jag tror inte att gränsdragningsproblemen blir mycket svårare om man gör en sådan utvidgning, herr kommunikationsminister.

Herr talman!

Det kan gälla änklingar, frånskilda, ogifta kvinnor och andra jämförbara personer. Man kan inte bortse från att en utvidgning i den form som herr Börjesson i Falköping här talar om automatiskt i samma ögonblick den genomförs kommer att skapa nya frågeställningar och gränsdragningsproblem.

Herr talman! Ja, visst blir det gränsdragningsproblem, men sådana har man ju redan, och jag kan inte förstå att denna utvidgning skulle skapa ännu större gränsdragningsproblem. Jag har ett exempel hemifrån Falköping, där en kvinna haft 67-kort på grund av att hennes make, som var folkpensionär, har haft hustrutillägg. I och med att hon nu blivit änka förlorar hon sitt 67-kort. Hon kommer ju därmed i en försämrad ekonomisk ställning. Hon förlorar därmed en social förmån. Här är det inte fråga om alla änkor utan det gäller endast att kvinna skall ha rätt att behålla 67-kortet, om hon haft sådant före makens bortgång. Jag kan inte finna annat än att kommunikationsministern, om han har god vilja, kan göra denna utvidgning, och jag vädjar till kommunikationsministern att han skall ta.detta under övervägande.

Herr talman! Herr Brundin har frågat mig om jag är beredd att medverka till ytterligare svenskt deltagande i internationellt trafiksäkerhetsarbete, i syfte bl.a. att framställa trafiksäkrare fordon. Sverige har sedan länge mycket aktivt deltagit i ett internationellt samarbete för att få till stånd trafiksäkrare fordon. Arbetet har främst bedrivits inom ramen för FN:s europakommission, ECE, och dess arbetsgrupp för motorfordons konstruktion, där nya bestämmelser efter hand utarbetas i syfte att göra våra fordon säkrare. Sverige har också helt nyligen förklarat sig berett tillämpa ytterligare fem reglementen som fogats till 1958 års konvention om ömsesidigt godkännande av utrustning och delar till motorfordon. Till detta bör anmärkas att vissa reglementen inte kunnat antas av Sverige, eftersom vi av bl.a. trafiksäkerhetsskäl uppställt strängare krav än vad man kunnat enas om i ECE. I USA har man inlett arbetet på en s.k. säkerhetsbil för att få underlag för enhetliga, strängare normer för utformning av framtidens bilar. Från amerikansk sida har man tagit kontakt med en del europeiska regeringar i denna fråga och därvid erbjudit sig att redovisa framstegen i arbetet på säkerhetsbilen och informera om de normer som kan komma att tillämpas i USA. Samtidigt har man menat att på europeiskt håll skulle tas fram en liknande säkerhetsbil, men i en lägre viktklass än den amerikanska, med en motsvarande redovisning av uppgifter till amerikanska regeringen. Kontakter mellan mig och den amerikanske transportministern har lett till överenskommelse om bl.a. informationsutbyte angående arbetet på ändringar i kraven på bilarna och upprättande av fortlöpande kontakter mellan de amerikanska och svenska myndigheter som är ansvariga för fordonstekniska frågor. Sådana myndighetskontakter har numera etablerats. Nyligen har en del europeiska stater bildat en teknisk samarbetskommitté rörande dessa säkerhetsbilar med sikte på att koordinera de europeiska ansträngningarna. Verksamheten är här mera inriktad på ett komponentsamarbete, eftersom de flesta länder inte anser sig kunna vart och ett bygga en säkerhetsbil. Sverige har anmält sitt deltagande också i detta europeiska koordineringsarbete. Från svensk sida har man alltså väl tagit till vara möjligheterna att delta i internationellt arbete för trafiksäkrare bilar.

Herr talman! Herr Brundin tog upp den speciella frågan om våra kontakter med den amerikanska regeringen i anledning av dess propåer till oss om ett samarbete. Som herr Brundin påpekat tidigare, är man i USA i färd med att bygga ett experimentfordon för att söka få fram ytterligare trafiksäkerhetsfrämjande lösningar vid utformningen av framtidens bilar. Från amerikansk sida togs kontakt med bilproducerande länder i Europa och med Japan för ett informationsutbyte rörande dessa säkerhetsfordon, således även med Sverige. Det skedde genom ett brev från den amerikanske transportministern till mig i juni i fjol. I mitt svar förklarade jag mig mycket positiv till de amerikanska tankegångarna men framhöll samtidigt att svenskt deltagande i den föreslagna formen inte syntes lämpligt. Den amerikanske transportministern återkom i september i fjol med förslag till alternativ utformning av samarbetet med Sverige, och för detta har jag redogjort i svaret på herr Brundins fråga. Skälet till att vårt svar inte avläts omedelbart var att man i Europa börjat undersöka möjligheterna till ett närmare europeiskt samarbete i dessa frågor, och i avvaktan på utgången av dessa överläggningar var jag inte beredd att ta ställning till det amerikanska förslaget. Det europeiska samarbetet resulterade i en internationell europeisk teknisk samarbetskommitté med deltagande av för trafiksäkerhet ansvariga myndigheter. Vi har från svensk sida anmält deltagande i detta arbete. Från ett par andra europeiska regeringar har vi informerats om deras syn på detta samarbete och även om där pågående utvecklingsarbete. Härefter besvarade vi genomgående positivt de amerikanska förslagen och föreslog svensk kontaktmyndighet. Vi bedömer möjligheterna goda att genom detta arrangemang ta till vara alla de samarbetstillfällen och kontaktmöjligheter som kan aktualiseras. Av vissa tidningsuppgifter framgår att formella samarbetsavtal träffats mellan USA samt Japan och Västtyskland. Detta är riktigt. Vi har emellertid från vår sida inte funnit anledning att för närvarande söka någon sådan lösning, eftersom vi som sagt anser den överenskomna formen väl tillgodose våra ömsesidiga önskemål.

Herr talman! Herr Ekinge har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidtaga för att lätta de svåra trafikproblemen på i första hand vägarna E 3 och E 4 genom de delar av Södermanlands län som gränsar till Stockholms län. Utbyggnaden av landets vägnät sker i överensstämmelse med de i vägstadgan föreskrivna flerårsplanerna för vägbyggandet. Dessa planer, som omfattar en femårsperiod men revideras vart tredje år, upprättas av länsmyndigheter och vägverk gemensamt. Föreligger skilda uppfattningar mellan dessa, underställs planen Kungl. Maj:ts prövning. Nu gällande planer avser perioden 1970-1974, och under nästa år revideras planerna till att omfatta perioden 1973-1977. Genom denna planläggning har man möjlighet att på bästa sätt utnyttja det av riksdagen årligen beslutade väginvesteringsanslaget med hänsyn till vägförhållanden, trafikomfattning, olycksrisker och övriga faktorer som påverkar väginvesteringarnas inriktning. De problem som herr Ekinge tar upp måste naturligtvis inordnas i detta sammanhang. Beträffande väg E 4 mellan Södertälje och Nyköping, som herr Ekinge torde avse, kan jag nämna att motorväg är under byggnad på delen Nyköping— Lästringe, en sträcka av ca 25 km från Nyköping och norrut. När denna del öppnas för trafik om drygt två år kommer de berörda delarna av den nuvarande vägen att förändras till lokalvägar. Väg E 3 är nyligen ombyggd på delen förbi Strängnäs och på delen öster därom förbättrad i den utsträckning som ansetts rimlig med hänsyn till förestående ombyggnad.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Tyvärr är väl inte jag lika till freds som kommunikationsministern verkar vara av svaret att döma. Jag har försökt sätta upp en liten skiss rörande den fråga som jag ställt. Bakgrunden till frågan är självfallet, att vi på de här vägarna får en ständigt ökad trafik, inte minst eftersom det här gäller ett genomreseområde på väg till och från Stockholm, till och från huvudstaden.

Om man sedan tar den tredje vägen, som går genom Södermanland, väg 57 från Flen och framåt, visar det sig att 65 procent av den vägsträckan inte har tillfredsställande standard. Det är klart att detta inte är någon enkel fråga, även om jag framställt den i den formen. Det är alldeles självklart, som kommunikationsministern säger, att det måste ligga i olika planer och arbetas fram successivt, men man kan inte frigöra sig från känslan att just det område, som ligger mellan Stockholms storstadsområde och övriga delar av landet, har blivit litet styvmoderligt behandlat. Vägstandarden är här sämre än vägnätet i vårt land i dess helhet. Min fråga är föranledd av detta och de uppgifter jag under hand fått, att när E4 så småningom blir färdigutbyggd, vilket beräknas ske någon gång i slutet av 1970-talet, skall man börja med E 3. Den undermåliga standard som vi har nu skall alltså kunna rättas till först någon gång i mitten av 1980-talet. Är det inte oroande, herr kommunikationsminister, att ha en sådan situation i ett område som är så pass belastat trafikmässigt som just detta? Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Om man betraktar vägen E 4 söder om Stockholm finner man att vi nu har motorväg från Stockholm till trafikplatsen vid Järna. Vidare är sträckan förbi Nyköping motorväg. Mellanliggande delar, 52 kilometer, är delvis av godtagbar standard, men delvis otillfredsställande. Vägverket avser att inom en tioårsperiod investera omkring 160 miljoner kronor för att bygga om vägen till motorväg och har bedömt det såsom mest angeläget att börja motorvägsbygget vid Nyköping. Nu pågår de två första etapperna, Nyköping—Tystberga om 13 kilometer och Tystberga—Lästringe om 12 kilometer, för sammanlagt ca 75 miljoner kronor. De beräknas vara klara hösten 1973. E 3 behöver i första hand byggas om till motorväg på delen i Stockholms län. De 17 kilometer som det där gäller kostar närmare 50 miljoner kronor. Arbetet har påbörjats genom vissa förberedande åtgärder och motorvägen bedöms av vägverket kunna bli klar senast 1975. Den går söder om Södertälje och ansluts till väg E 4 vid Södertälje södra.

Herr talman! Jag ber att få tacka för dessa kompletterande upplysningar, som jag anser vara värdefulla. Jag är trots det inte till freds. Vad kommunikationsministern har sagt är naturligtvis riktigt, men det finns ytterligare vägsträckor som inte är sådana, att de har tillfredsställande standard, bl.a. vägen söder om Nyköping mot östgötagränsen. Det är då den delen blir färdig som man räknar med att på allvar kunna bygga om E 3, såvitt jag förstår. Men situationen är i dag den att det på Europaväg 4 mellan Nyköping och Södertälje blir två sträckor om sammanlagt icke mindre än en och en halv mil där det, enligt de nu fastställda fartgränserna, kommer att tillåtas en hastighet av 70 km/tim. Det innebär att man här under flera år kommer att få en mycket besvärlig och ryckig trafiksituation. Vidare kan man lägga märke till att det just på väg 57 från Katrineholm—Flen mot Stockhom har blivit en betydligt större frekvens inte minst av bilar från västra Sverige, som tar den vägen. Den är så pass besvärlig att det understundom är fara värt att man inte vågar rekommendera någon att ta den vägen — som ändå är den kortaste. Det är dessa problem jag har velat belysa. Jag är ändå tacksam för de uppgifter jag fått. Jag uttalar förhoppningen att vi skall slippa den situationen att denna lilla del av vårt vägnät för lång tid skall behöva vara så undermålig som den just nu är.

Herr talman! Herr Rydén har frågat mig, om uteblivandet av den till vårriksdagen aviserade propositionen om SJ:s omorganisation betyder, att frågan nu inte längre är aktuell. Beredningen av frågan om SJ:s omorganisation har inte kunnat slutföras i sådan tid att proposition kunnat föreläggas riksdagens vårsession. Avsikten är att senare underställa riksdagen frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga, även om jag naturligtvis hade väntat mig att få ett mera utförligt besked. Jag har ställt frågan till statsrådet Norling för att om möjligt få ett besked om vad som kommer att hända, eftersom den aviserade propositionen till vårriksdagen nu har uteblivit. Departementet har till trafikutskottet aviserat propositionen till den 5 april, och departementschefen har själv uttalat — vid en uppvaktning gjord av kommunala förtroendemän och personalorganisationer från Växjö — att proposition var att vänta i ärendet under april månad. Nu har departementschefen sagt att proposition i ärendet är att motse vid ett senare tillfälle. Denna villrådighet och osäkerhet hos departementet och även hos SJ:s ledning när det gäller att ta ståndpunkt i frågan skapar helt naturligt oro på de arbetsplatser det gäller. Det är ju ändå ca 1 000 människor sammantaget som berörs av beslutet. Det är av högsta värde och av mycket stor vikt för de anställda, som berörs av detta eventuella framtida beslut, att de snarast av sin arbetsgivare blir informerade om sin egen framtid. Jag känner personligen till människor i min hemstad Växjö som står i begrepp att köpa tomt och planera för ett eget hem men inte kan göra det just på grund av denna ovisshet. Jag har inte tänkt gå in på sakfrågan, eftersom min fråga inte gäller den, men låt mig, herr talman, ändå säga att det finns de bland personalen som nu på litet drygt tio år står inför utsikten att för tredje gången byta stationeringsort till följd av omorganisation inom SJ. Denna ryckighet och brist på långsiktig organisationsplanering kan inte vara till fördel för SJ och sliter naturligtvis också mycket hårt på personalen. Det vore därför välgörande om kommunikationsministern här i dag kunde ge ett närmare besked om vad som kommer att ske eller vilka delar inom organisationen som kommer att beröras av ett eventuellt framtida beslut. Ett klarläggande på den punkten skulle hälsas med mycket stor tillfredsställelse icke minst av de anställda.

Herr talman! Eftersom proposition inte är framlagd kan jag självfallet inte diskutera sakfrågan. Detta får vi anledning att göra vid den tidpunkt när riksdagen har fått Kungl. Maj:ts proposition.

Herr talman! Genom det utredningsmaterial som jag tagit del av vet jag mycket väl att personalen har varit med i behandlingen. Men det är inte den saken som närmast oroar personalen, utan denna ovisshet när inte departementet och SJ:s ledning har tagit ställning. Det kan väl inte enbart vara detta att inte beredningen är klar, som departementschefen säger i sitt svar. Naturligtvis vore det både värdefullt och intressant att få veta den verkliga orsaken till att propositionen nu har uppskjutits. Det måste ha kommit in någonting i bilden som gör att både departementet och SJ:s ledning på denna punkt intagit en så osäker ställning. Det vore också mycket värdefullt att få svar på en annan fråga. SJ:s ledning arbetar ju ungefär med den föresatsen att om det nu blir ett sådant beslut att en omorganisation skall ske, så skall den ske redan den 1 januari 1972. Ett besked av departementschefen på den punkten — om en omorganisation av SJ i varje fall inte kan genomföras till den 1 januari 1972 — vore också värdefullt för personalen.

Herr talman! Herr Werner i Malmö har frågat mig om jag avser vidtaga sådana åtgärder att det blir möjligt för statsanställd personal, som under tjänstledighet med C-avdrag arbetar i internationell, humanitär tjänst, att i pensionshänseende tillgodoräkna sig tiden som åtgår för denna tjänst. Följande gäller för tillgodoräkning i pensionshänseende i de fall som herr Werner åsyftar. Den som arbetar inom bilateral verksamhet under SIDA :s förvaltning har pensionsgrundande anställning och får alltså författningsenligt tillgodoräkna anställningstiden. Samma gäller för missionär som arbetar inom Svenska kyrkans mission. Tid för ledighet för arbete inom viss multilateral verksamhet får under vissa förutsättningar tillgodoräknas författningsenligt till den del den ej överskjuter fyra år. Det behövs medgivande av Kungl. Maj:t för att tid utöver fyra år skall få tillgodoräknas. Sådant medgivande behövs också om tid för ledighet av här avsett slag skall få tillgodoräknas i andra fall än jag nu har nämnt. Utredningen angående meritvärdet av anställning inom biståndsverksamheten i u-länder, m.m., har enligt sina direktiv bl.a. att gå igenom och analysera gällande bestämmelser och praxis beträffande möjligheten att i pensionshänseende få tillgodoräkna tid för anställning inom biståndsverksamheten i u-länder. Skulle utredningen därvid finna att nuvarande system inte fungerar tillfredsställande, har den att lägga fram förslag till de ändringar och kompletteringar som kan behövas. Jag är inte beredd att nu ta initiativ eller göra uttalanden som kan innebära ett föregripande av utredningens arbete.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Statsrådet hänvisar till den utredning som håller på att se över det här systemet — huruvida det behövs någon ändring eller ej. Det är emellertid min förhoppning att statsrådet oberoende av om utredningen finner nuvarande system godtagbart tar initiativ till en lagändring. En sådan är nämligen synnerligen nödvändig. Den personal det här gäller arbetar i enskild internationell humanitär tjänst, en verksamhet som ofta beröms i denna kammare vid våra u-landsdebatter. Man är emellertid i nuläget inte beredd att ge dessa personer i pensionshänseende jämlika förmåner i förhållande till dem som har offentligt uppdrag, t.ex. i SIDA. Det finns ingen konsekvens därvidlag. Här talar vi ofta om svårigheterna att finna lämpliga människor för u-landshjälp, men om de diskrimineras på detta sätt är det naturligtvis inte lätt att stimulera de rätta människorna till tjänstgöring. Det är inte, som statsrådet säger, bara missionärer i Svenska kyrkans missions tjänst som är undantagna, utan enligt kungl. brev av 1970 gäller det även präster vilka fungerar i organisationer som har anknytning till Svenska kyrkan, alltså också Lutherska världsförbundet och liknande. Jag kan ta ett konkret exempel. Jag vet att statsrådet inte har anledning att gå in på enskilda fall, men jag vill likväl belysa vad jag åsyftar med ett exempel som klart ger vid handen hur tokig nuvarande ordning är. Det gäller en konsulent som heter Sture Persson och som arbetat på länsarbetsnämnden i Kristianstad. Han tjänstgjorde i tre år som direktor för det största sjukhuset i Mellanöstern, Augusta Victoria Hospital — ett flyktingsjukhus utanför Jerusalem — som drivs dels av Lutherska världsförbundet, dels av Förenta nationernas speciella Palestinaorgan UNRWA. Där har han alltså tjänstgjort som sjukhuschef i tre år, men de tre åren ansågs inte av Kungl. Maj:t vara meriterande nog för att tillgodoräknas honom ens i pensionshänseende som arbetsförmedlare. Jag har besökt den mannen flera gånger i Jerusalem, och har iakttagit att han verkligen gjort en banbrytande insats där nere både organisatoriskt och administrativt och inte minst personalpolitiskt. En god byggherre visade han sig också vara. Men svenska statens tack blev tre förlorade pensionsår. Och det här är bara ett i raden av exempel. Jag vill framhålla att detta ärende inte bara gäller enskilda människor utan hela saken — u-landsbiståndet i enskild regi.

Herr talman! Jag har, som herr Werner i Malmö mycket riktigt anmärkte, ingen anledning att gå in på konkreta fall. Det skall jag inte göra. Jag vill bara genmäla att jag tycker att herr Werner inte skall tala om diskriminering i det här fallet, ty det anser jag faktiskt inte att det är fråga om. Av vad herr Werner sade i sin replik kan jag förstå att han intresserar sig mycket för den bilaterala verksamhet som bedrivs av organ med anknytning till missionen, och därför vill jag lämna några kompletterande upplysningar på den punkten. Jag vill först gärna ånya erinra om vad jag sade i mitt svar, nämligen att den som arbetar inom Svenska kyrkans mission har pensionsgrundande anställning hos dess missionsstyrelse och får alltså tillgodoräkna anställningstiden som tjänsteår enligt statliga pensionsbestämmelser. Den som är anställd för arbete inom enskilt organs missionsverksamhet har inte något statligt pensionsskydd under anställningstiden. Det har han ju inte om han verkar i Sverige heller. Inte heller har han någon författningsenlig rätt att tillgodoräkna denna tid efter återgång till statlig tjänst, som han eventuellt varit ledig från. Medgivande av Kungl. Maj:t behövs för att tiden skall kunna tillgodoräknas. Det finns alltså möjligheter till sådan tillgodoräkning efter särskild prövning. Enligt vad jag inhämtat har utredningen om meritvärdet av anställning inom biståndsverksamheten i u-länder, m.m., som jag åberopade i mitt svar särskilt tagit upp frågan om praxis beträffande tjänsteårsberäkning för arbetstagare inom enskilda organs biståndsverksamhet. Det är alltså precis det som herr Werner efterlyser. Vad utredningen skall syssla med och tar upp gäller sålunda både missionens organ och icke konfessionella organ. — Jag tycker, herr Werner, att vi får väl ge oss till tåls och se vad utredningen kommer fram till, innan vi definitivt tar ståndpunkt.
Herr talman! Jag skall visst ge mig till tåls men inte för länge. Jag vill bara replikera statsrådets ord om diskriminering. Man kan ju kalla det vad man vill, herr statsråd, men om man genom tre icke godkända tjänsteår förlorar 10 procent av pensionen livet ut, så är det väl ändå ett väldigt avbräck. Sedan tänker jag visst inte bara på missionärer och präster. Jag vet att Nr 73 de har dessa förmåner, men det finns ju så många som inte är präster eller Torsdagen den missionärer och fungerar inte i missionssammanhang direkt utan t.ex. i 29 april 1971 frivilliga organisationers rent humanitära uppgifter. De, menar jag, har — — — — nte fått någon ordentlig jämlikhet. Det finns präster som kommer ut i Ang. tillgodoräkhumanitärt arbete och får uppgifter som är mycket avvikande i nandet av praktik — förhållande till dem som de har i hemlandet. Sådant är förhållandet ofta arbete vid tillträde också för lekmän. till vissa utbild Jag hyser emellertid samma förhoppning som statsrådet, att vi skall BEST kunna få dessa frågor klarlagda — och framför allt få en ändring till stånd, till sakens fromma.

Herr Turesson har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han är redo att ta initiativ till sådana åtgärder att reglerna för tillträdesansökan till vissa utbildningar, exempelvis förskollärarutbildning, blir så utformade att det blir möjligt för de inträdessökande att för behörighet åberopa även sådant praktikarbete som fullgörs under tiden mellan ansökningstidens utgång och utbildningens början, i de fall denna mellanperiod är särskilt lång. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. En genomgång av inträdeshandlingar rörande praktikarbete kräver enligt vad jag erfarit mycket större insatser av intagningsmyndigheten än en granskning av skolbetyg. Det är dessutom angeläget att de sökande i så god tid som möjligt får kännedom om resultatet aav intagningen. Det skulle därför kräva betydande arbetsinsatser att tillmötesgå herr Turessons önskemål samtidigt som det skulle leda till att intagningsbesluten skulle försenas på ett olyckligt sätt. Jag vill dessutom tillägga att olägenheten för den enskilde har minskats genom att intagning till förskollärarutbildning numera sker två gånger i stället för tidigare en gång per läsår.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för detta svar. Jag kan inte hålla med statsrådet om att en genomgång av inträdeshandlingarna rörande praktikarbete i de fall som jag här avsett skulle kunna vara särskilt betungande. Det gäller fyra månaders handledd praktik i ett sammanhang. Det tycker jag inte kan vara så besvärligt. Vad som föranlett mig att ställa denna fråga är några fall som jag såg på nära håll för någon vecka sedan. Det gällde vuxenstuderande som i vår blir klara med sin skola och som skulle vilja söka till den kurs för 36 utbildning till förskollärare som börjar i januari. De kan inte få fyra månaders handledd praktik före den 17 september, då ansökningstiden går ut, men de kan få det till dess vårterminen börjar omkring den 10 januari. Här skyller man nu på ansökningshandlingarnas databehandling, och det är ännu ett exempel på att datorn håller på att bli vår herre. Även om man anser att det här rör sig om en liten sak och att frågan inte är aktuell för så förskräckligt många människor, så förefaller ändå den regel som här finns mycket onödig. Det kan inte vara någon svårighet med att den som sänder in sina ansökningshandlingar den 17 september lämnar intyg om att praktik är påbörjad och att det i databehandlingen görs en särskild markering för dem. Sedan får de innan vårterminen börjar förete ett intyg om att praktiktiden är fullgjord. Det är en mycket enkel operation. Den ordning som nu gäller uppfattas naturligtvis av de berörda som ett uttryck för en litet petrifierad byråkrati, och det är ju inte precis vad man väntar sig av ett verk som sorterar under ett ungt och till synes ofördärvat statsråd. Jag tycker att man skulle göra en översyn av nu gällande ordning och försöka tillgodose de mycket rimliga krav på mänsklig behandling som jag här har talat för.
Herr talman! Tyvärr sorterar inte detta ärende under utbildningsminister Ingvar Carlsson, utan det sorterar under mig. Men bortsett från det vill jag säga till herr Turesson att vi har verkligen mycket noga prövat denna sak. Det är nämligen inte första gången vi ställs inför det här problemet, utan det har många sökande rest hos oss. Vi har också haft mycket noggranna och ingående överläggningar med de ansvariga för intagningen, inte minst när det gäller förskollärarutbildningen. Det är ju en utbildning som expanderar, det är en utbildning som är populär. Vi hade senast 5 000 sökande med mycket varierande förkunskaper. Det har tyvärr visat sig att det inte går att ge sådana till synes enkla och rediga anvisningar som herr Turesson antydde att man borde kunna ge och som även vi när vi började överläggningen tyckte var rimliga.

Därför är det tyvärr nödvändigt att det när det gäller just den typ av förkunskaper som praktiken ger göra själva granskningen i mycket hög grad manuell, och det tar lång tid. Jag kan försäkra herr Turesson och kammaren att de som gör denna granskning verkligen inte är några representanter för den petrifierade byråkratin, vad det nu är, utan det är mycket starkt kännande enskilda människor.

Herr talman! Herr Bohman har frågat mig om jag är beredd att uppdra åt en för ändamålet tillsatt parlamentarisk utredning att granska kostnadsutvecklingen och det framtida medelsbehovet vid Sveriges Radio. Sveriges Radios styrelse har nlett en omfattande översyn av alla Nr 73 verksamhetsgrenar inom företaget. Målsättningen för utredningsarbetet är — Torsdagen den att försöka nedbringa kostnaderna och minska takten i kostnadsstegring 29 april 1971 arna utan att därför göra avkall på produktionens kvalitet och omfattne ufredalne om. ifrednins om ning. Jag finner det mot denna bakgrund inte påkallat att tillsätta en 7 & e - : å n kostnadsutvecklingutredning med likartade uppgifter. ä é ön ALERS dokia & TT å UN . en vid Sveriges För övrigt vill jag hänvisa till vad jag anfört i årets statsverksproposiä tion vid behandlingen av vissa finansieringsoch planeringsfrågor rörande radiooch televisionsverksamheten.

Herr talman! Jag vill tacka för statsrådets korta och koncentrerade svar, och jag kan uttrycka mig nästan lika fåordigt. Jag kan göra det därför att kulturutskottet har åstadkommit en samlande kompromiss som stryker under just vad jag framhöll i interpellationen, nämligen att de långsiktiga planeringsoch finansieringsfrågorna vid Sveriges Radio i allra högsta grad angår statsmakterna. Rationaliseringsverksamheten vid Sveriges Radio är alltså inte bolagets ensak — det har för övrigt framgått av reaktionen över vad som nyligen sipprat ut från det pågående arbetet. Kort uttryckt, herr talman: Vi har ett riksdagsbeslut om programverksamhetens innehåll. Det är riksdagen som genom sina beslut finansierar radioverksamheten. Det samband som alltså föreligger mellan statsmakterna och radiobolaget på dessa områden borde ha motiverat den parlamentariska utredning som jag förordat. Nu betraktar jag emellertid kompromissen i utskottet som ett fall framåt, och därmed får jag väl låta mig nöja — tills vidare i varje fall. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Jag är ense med herr Bohman om att vi skall ta till vara alla möjligheter till kostnadsbesparande rationaliseringar vid Sveriges Radio — jag har tidigare uttalat det i flera sammanhang. Enigheten är kanske ändå inte total — och det kan finnas anledning att ytterligare understryka det i detta sammanhang. Det sägs ofta att Sveriges Radios ekonomi är utomordentligt svag och dålig. Jag delar inte den uppfattningen. De beräkningar som gjorts visar att vi, med den mycket måttliga höjning som nu är aktuell, kan utgå från att Sveriges Radio efter en treårsperiod kommer att ha en betydande fondbehållning. Därtill kommer att fördelen av besparingarna genom Sveriges Radios egen översyn kan läggas till denna redan i förväg planerade fondbehållning. Det är alltså inte någon dålig ekonomi som Sveriges Radio nu har att redovisa, sett ur detta flerårsperspektiv. Jag kan inte heller underlåta, herr talman, att också erinra om de påståenden som gjordes från moderat håll i valrörelsen, att vi inom några få år skulle ha en avgift på 500 kronor. Det förslag, som nu läggs fram och som enligt dessa beräkningar ger möjligheter till en betydande reserv efter en treårsperiod, bygger på en avgift som är mindre än hälften av den som angavs från moderat håll. Självfallet är det inte heller, som det också 41 nämndes, fråga om några ackumulerade underskott på en miljard i mitten av 1970-talet. Herr talman! När herr Bohman var så vänlig att vi hamnade helt på samma ståndpunkt, har jag ändå känt ett behov av att göra den markeringen, att det kanske i grunden finns en skillnad i vår uppfattning som bör redovisas när riksdagen nu skall diskutera denna fråga.

Herr talman! Enigheten sträckte sig uppenbarligen inte så långt som jag i min optimism trodde mig kunna konstatera. I varje fall räckte den inte till att låta herr statsrådet dra de rätta konsekvenserna av det utlåtande från kulturutskottet som nu ligger på riksdagens bord. Utskottet ”antyder” ju — för att uttrycka sig försiktigt — att det befinner sig på den sida där jag står. Jag vill bestämt deklarera att jag inte ansluter mig till statsrådets mycket optimistiska uttalanden beträffande Sveriges Radios ekonomi. Det är möjligt att den blir bättre än vad man tror i dag, men det förutsätter i så fall att Sveriges Radio vidtar alldeles särskilt kraftfulla åtgärder för att få bukt med kostnadsutvecklingen. Jag har den uppfattningen att det skulle ha underlättats av att man haft en parlamentarisk utredning. Nu har som bekant utskottet inte sagt definitivt nej till en sådan utredning utan tvärtom öppnat möjligheter för en sådan något litet längre fram. Man bör, herr talman, nog tala med litet mindre bokstäver om de bedömningar av Sveriges Radios ekonomi som regeringen gjorde i höstas och om de avståndstaganden som regeringen då gjorde i fråga om mitt partis prognoser beträffande den ekonomiska utvecklingen vid Sveriges Radio.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att de uttalanden som gjordes innebar att vi efter valet skulle få en radio/TV-licens under denna valperiod på 500 kronor. Det var vad man sade från moderata samlingspartiets sida. Nu ligger förslaget på 220 kronor, alltså mindre än hälften. Enligt de kalkyler som har gjorts innan de kostandsbesparande effekterna har uppnåtts kommer vi ändå att vid utgången av treårsperioden ha en betydande fondreserv. Där ligger skillnaden mellan moderata samlingspartiet och de övriga partierna.
Herr talman! I våra uttalanden i samband med valet pekade vi på utvecklingstendenser för tiden framöver som — om verksamheten hade fullföljts enligt dessa — skulle ha lett till just de avgiftskonsekvenser som statsrådet nyss bestred. Vi får väl se, statsrådet Ingvar Carlsson, vem som får rätt!

Herr talman! Kostnaderna för Sveriges Radios verksamhet har stigit kraftigt, och det finns faktiskt inte, herr Carlsson, någon anledning att hoppas eller tro att en fortsatt utveckling i denna riktning kan hejdas i någon mera betydande grad. Kostnaderna för verksamheten bestrids så gott som uteslutande av mottagaravgifter. Det är knappast möjligt att i längden lösa finansieringsproblemen med avgifter — redan nu ifrågasätts, t.ex. i flera motioner som behandlas i det nu aktuella betänkandet, om det inte är för dyrt för vissa grupper. I en skrivelse till regering och riksdag anhåller Folkpensionärernas riksförbunds tredje distrikt om ”beaktande av det svåra läge som uppkommer för pensionärer och vårdbehövande, om den ifrågasatta höjningen av mottagaravgiften till 220 kronor om året genomföres utan undantag. Åldingar med folkpension, sjukpensionerade och handikappade med inga eller blygsamma inkomster vid sidan av den statliga pensionen, får i många fall svårt att komma ut med denna kraftiga höjning.” De mera långsiktiga finansieringsfrågorna är inte lösta. Kungl. Maj:t har föreslagit att man löser det akuta behovet av inkomstförstärkning — för tre år framåt — genom att höja den allmänna mottagaravgiften från 180 till 220 kronor per år. Utskottet har inte sett någon annan möjlighet och har alltså godtagit denna höjning. Man kan bara uttrycka en förhoppning att den föreslagna höjningen verkligen skall säkerställa Sveriges Radios finansiering t.o.m. budgetåret 1974/75. De beräkningar som bedömningen grundar sig på är ganska ofullständigt redovisade och kan på flera punkter ifrågasättas. Samtidigt understryker utskottet kraftigt, att företaget har ett ansvar för att arbetet bedrivs så ändamålsenligt som möjligt, vilket bl.a. innebär att man hos företagets anställda på alla avdelningar inskärper kravet på kostnadsansvar. Påpekandet är utan tvivel befogat, och utskottet hemställer att riksdagen ger Kungl. Maj:t till känna vad som här anförts. Avgiftshöjningen ger en kort respittid — det är i varje fall moderata samlingspartiets uppfattning — under vilken tid de långsiktiga finansieringsproblemen måste angripas. Utskottet har funnit anledning att särskilt påpeka att planeringsoch finansieringsfrågorna inte kan uppskjutas särskilt lång tid. När reklamutredningens betänkande senare i år kommer, bör problemen kring rundradioverksamhetens finansiering och målsättningen för verksamheten tas upp till ingående debatt. Att dessa viktiga problem sedan skulle kunna lösas utan en utredning med parlamentarisk sammansättning förefaller mig helt otänkbart. Utskottet har resonerat sig fram till en enig skrivning beträffande den kortsiktiga och långsiktiga finansieringen. Att detta har varit möjligt hänför sig till det faktum att diskussionen har begränsats till dagens situation. Egentligen är skrivningen ett enda slående exempel på vilka svårigheter man möter, om man låser sig vid monopoltanken. Över huvud taget är debatten kring så viktiga media som radio och TV anmärkningsvärt låst och hämmande för en utveckling som kunde vara till gagn för den fria åsiktsbildningen och därmed för en levande demokrati. Man skjuter de intressanta och svåra problemen framför sig. Så intar man t.ex. på sina håll en obönhörlig inställning till frågan om reklam i etermedia — en inställning som alltid har förefallit mig egendomlig redan av den anledningen att reklam ju tillåts i andra media och som har blivit än mer egendomlig sedan finansieringsproblemen blivit alltmer påträngande. Något alternativ till en finansiering med reklam — i disciplinerade former, givetvis — anges inte; ännu så länge är väl de enda alternativen skyhöga mottagaravgifter eller en finansiering över skatt — alternativ som tydligen inte bedöms som så tilltalande att de kan framföras öppet. Ett tredje alternativ är naturligtvis att hålla verksamheten nere, vilket inte torde ha många anhängare. I det sammanhanget kan det vara värt att påpeka att ambitionsgraden redan har måst sänkas. År 1966 angav statsrådet Palme på grundval av radioutredningens arbete 100 sändningstimmar per vecka som mål för TV 1974/75. I årets statsverksproposition anger statsrådet Carlsson målsättningen samma budgetår till 80 sändningstimmar per vecka. Vilken utveckling kan man då vänta på massmediasidan? Ja, det är naturligtvis en illusion att tro att man kan stoppa strukturrationaliseringen inom pressen, en utveckling mot ensamtidningar och tidningsdöd. Ett presstöd i en eller annan form kan bara fördröja den utvecklingen. Orsakerna är att kostnaderna för personal, för papper och för distribution är oavbrutet stigande. Konkurrens på lika villkor har visat att radion är ett billigt medium såväl när det gäller investeringar som när det gäller drift och att den väl hävdar sig. Också TV har visat sig konkurrenskraftig. Om man vill förhindra en monopolsituation beträffande nyheter och information, bör radionätet gradvis byggas ut, i första hand där konkurrenssituationen är svag. Nätet av radiooch TV-stationer kan och skall fylla också en lokal funktion och tillsammans med tidningarna erbjuda valfrihet i fråga om lokal information och debatt. Mångfalden i informationsutbudet kan bevaras och utvecklas. Vill vi verkligen avstå från en sådan utveckling? Ingen hävdar att vi skall ha en helt fri etableringsrätt. En obegränsad frihet i etern är naturligtvis otänkbar. Men en liberalare etableringsrätt, styrd av en samhällelig kontroll, skulle möjliggöra och påskynda en sådan nödvändig och önskvärd utveckling. Vid sådana propåer har ofta, också från vanligtvis välunderrättat håll, hävdats att utrymmet i etern är begränsat. Det är en myt: om stationerna ges en begränsad räckvidd är ett stort antal sådana lokala stationer möjliga. Man kan anföra exempel på detta från USA och även från andra länder. I en miljonstad i USA av ungefär Storstockholms storlek finns kanske tre, fyra lokaltidningar, ett tjugotal radiostationer och flera konkurrerande TV-stationer. I en mindre stad finns det kanske bara en tidning, men den kompletteras av flera radiostationer. Det kan väl inte vara så, att det svenska eterutrymmet är av en särskild beskaffenhet? I monopolsituationen är en sådan utbyggnad otänkbar, bl.a. av rent finansiella skäl. Där konkurrensen sätts ur spel, uppstår så gott som undantagslöst ett bristfälligt kostnadsmedvetande, och sällan har väl det varit så uppenbart som i fallet Sveriges Radio. Utskottet har i sanning skäl för sin kraftiga kritik. I monopolsituationen kommer man in i svårigheter som betingas av ekonomiska orsaker; av besparingsskäl, relevanta eller inte, kan vi inte ha många fristående kanaler i s.k. ”stimulerande tävlan”. Den aktuella diskussionen om nyhetsförmed lingen i TV har övertygande bevisat det. Kravet på bättre hushållning har i alltför hög grad koncentrerats på nyhetssidan, och debatten har kommit att gälla mera hur man skaffar nyheterna än vilka nyheter, vilket urval man använt sig av. Av kostnadsskäl överväger man inom företaget att avskaffa de båda nyhetsredaktionerna i TV 1 och.TV 2 och den gemensamma nyhetsredaktionen och skapa en enda central nyhetsredaktion. Det utomordentligt anmärkningsvärda är att dessa överväganden innebär att man i så fall avser att sätta sig över riksdagens beslut 1966, som grundar sig på en principiell syn på nyhetsförmedlingen i TV.

De moderata var då skeptiska mot försöket, och också herr Palme var tveksam om försöket skulle vara lyckosamt. Vi har inte fått veta hur försöket slog ut; försöksverksamheten har aldrig ägt rum. Företaget har saboterat riksdagsbeslutet, och den gemensamma redaktionen för korta bulletiner har självpåtaget börjat göra reportage och analyser och rekryterat folk i häpnadsväckande omfattning. Något ingripande från det ansvariga statsrådet för att hävda företagets skyldighet att följa riksdagens beslut har inte gjorts. Skälet för det är mig obekant. Utbildningsministern har inte heller, såvitt jag vet, meddelat företaget att planerna på en centralisering av nyhetsförmedlingen inte kan godtas. Man kan misstänka att också han skakats av finansieringsproblematiken därhän, att han inte längre urskiljer de principiella aspekterna. Man har i pressdebatten kring denna fråga talat om risken för någonting som kunde kallas centrala nyhetsverket. Monopolsystemet med däri inbyggda finansieringsproblem kan driva fram flera åtgärder som riktar sig mot fri opinionsbildning; en stor del av etermedias verksamhet är av informationskaraktär. Vi löper kanske risk att drivas mot ett centralt informationsverk också. Som jag har uppfattat debatten kring press och etermedia är enigheten total kring kravet på en fri opinionsbildning.

Vore det inte snart dags att vi övergav den häpna förvirringen inför sådana teknikens under som radio och TV och hade samma principiella syn på alla massmedia? Moderata samlingspartiet har i motion 39 föreslagit att en parlamentarisk utredning skall tillsättas med uppgift att klarlägga hur en ökad frihet och konkurrens i etermedia skall åstadkommas. Utskottet har avstyrkt förslaget och därvid hänvisat till myten om det begränsade utrymmet i etern. Utskottet resonerar vidare kring objektivitet, saklighet, yttrandefri het och garantier mot obehöriga påtryckningar. Det är självfallet möjligt att förena en ökad frihet i etern med alla dessa värden, och det är just hur det skall ske som måste utredas. I motionen framförs ingen färdig lösning utan man anser att frågan om vilken kombination av olika åtgärder som är att föredra inte kan avgöras utan en omfattande och allsidig utredning, som på en gång kan behandla målsättningen, den väntade utvecklingen, som givetvis bör styras i önskvärd riktning, och finansieringsfrågorna. Låsta positioner är alltid skadliga och ofta farliga. Det är dessutom, utan att vi mestadels vågar se det i ögonen, bråttom. Det gäller att tidigt inse vart utvecklingen är på väg, vilka faror som hotar, så att man i det tröga maskineri som ett demokratiskt samhällsskick är hinner med att styra utvecklingen i rätta banor. Att vara sent ute medför ofta oönskade ekonomiska konsekvenser; det kan i många fall också hota demokratiska och humanistiska värden. Av det skälet är det svårt att förstå att utskottet avvisar en väg att äntligen angripa de svåra problem som vi ändå kommer att konfronteras med. Moderata samlingspartiet har i flera år fört fram kravet på ökad frihet i etern. Bakgrunden har i första hand varit principiell. Lika väl som vi vill ha en oberoende och rikt varierad press, vill vi ha ökad frihet och konkurrens i etermedia; lika litet som vi kan acceptera en enda centraldirigerad tidning för hela landet, lika litet kan vi acceptera etermonopolet. Den hittillsvarande utvecklingen har visat att det inte bara är av ideologiska skäl man kan framföra den åsikten; det har visat sig vara praktisk politik också. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Låt mig till den kortfattade debatten mellan utbildningsministern och herr Bohman om kostnadsutvecklingen bara knyta den reflexionen att man inte rimligen kan isolera finansieringsfrågorna och därmed kostnadsutvecklingen från frågan om vilket programutbud man skall ha. Detta har herr Wirmark, herr Sundman och jag illustrerat i en motion, där vi som exempel nämner utlandsprogrammen i Sveriges Radio. Det kan konstateras att man inom Sveriges Radio har gjort den avvägningen att utlandsprogrammen i realiteten skurits ned under de senaste två åren och att de till nästa år ytterligare kommer att drabbas av en kraftig nedskärning. Det har lett till att de svenska missionärsprogrammen helt har lagts ned, likaså specialprogrammen till FN-svenskarna på Cypern. Produktionen av utrikespolitiska översikter i samarbete med utrikespolitiska institutet har upphört, och den speciella programverksamheten för svenska sjömän har beskurits. I och för sig kan man naturligtvis pressa kostnaderna, men det måste sättas i relation till de krav man har på programutbudet. Därför skulle jag vilja säga att hela finansieringsfrågan bara är en sida av ett väsentligt större problem, nämligen vilken typ av organisation vi vill ha för radiooch TV-verksamheten i vårt land. Då tänker jag inte i första hand på frågan om monopol eller flera företag utan på en annan sida av problemet, nämligen vilken inriktning och uppläggning programverksamheten skall ha. I en folkpartireservation, som jag vill yrka bifall till, föreslår vi en parlamentarisk utredning, inte om finansieringen, utan om Sveriges Radios programverksamhet och organisation. Vilka är skälen till att vi vill ha en sådan utredning? Ja, de är många. Låt mig nämna några punkter. Utbyggnadsplanen av 1966 lider av stora brister. Systemet med två TV-kanaler som konkurrerar med varandra har redan visat sig ha inbyggda svagheter. Det råder en påtaglig brist på samordning av programverksamheten. Man konkurrerar med samma nyheter, man konkurrerar med samma programtyper på samma tider, och det finns över huvud taget en bristande differentiering i programinriktningen. Man kan undra varför i ett monopolföretag tittarsiffrorna tillmäts så avgörande betydelse. Det är ju ett allbekant faktum att producenterna glupar i sig tittarsiffrorna för de olika kanalerna och ofta låter detta vara det avgörande för programmens uppläggning. Är det rimligt i ett system av monopolkaraktär? Skulle inte andra kriterier än tittarsiffrornas storlek vara avgörande? Ett annat väsentligt skäl är att nästa stora TV-revolution sedan länge står för dörren. Jag tänker på kassetterna som kommer att befria tittarna från tvånget att se samma program som alla andra på samma tid. Jag tänker kanske framför allt på kabelöverföringen som gör det möjligt att välja kanal även från andra länder mycket enklare och billigare än med det nuvarande systemet. Dessa två tekniska förändringar möjliggör en verklig decentralisering av TV:s programutbud genom att de undanröjer det främsta motivet till det nuvarande systemet med ett eller några få riksgiltiga TV-program. Jag vill gärna säga att jag har stark sympati för den motion som herr Sture Ericson står som första namn på. Utskottet förbigår den i stort sett, och det är klart att man kan skjuta denna problematik framför sig. Men förr eller senare måste statsmakterna ta ställning till vilken syn man har på denna punkt. Skall opinionsbildningen och programutbudet väsentligen ligga i den stora kolossen på Gärdet eller skall vi fortsätta en decentralisering av programutbudet? Det är faktiskt tänkbart att riksdagen har synpunkter på den frågan. Det finns ett tredje skäl för en sådan utredning och det är — vilket jag ofta har påtalat — att det saknas ett forum för en saklig och ansvarig debatt om programsättning och programplanering. Som bekant är riksdagen inte platsen för diskussioner av den typen. Vi vet också att radionämnden bara granskar program i efterhand. Sveriges Radios styrelse för naturligtvis en fortlöpande diskussion, men det är ett slutet organ utan någon som helst insyn från allmänheten. I Sveriges Radios årsbok skrev den nye radiochefen: ”Vad jag allvarligt skulle önska är en vidgning och fördjupning av den seriösa debatten kring programfrågorna.” Även producenterna har efterlyst en sådan debatt och ibland t.o.m. tagit initiativ till informella samtal med olika grupper. det, var skall i så fall den debatten föras, om det är en dialog man eftersträvar — alltså ett samtal där Sveriges Radio inte bara lyssnar utan tvingas redovisa sina urvalsprinciper och argumentera för sin programpolicy? En tredje naturlig fråga efter det jag sagt är: Anser statsrådet det obehövligt att de stora organisationsfrågor som jag här bara har antytt blir föremål för utredning?

Herr talman! I kulturutskottets betänkande nr 8 som vi nu diskuterar behandlas bl.a. motion nr 68 av min partikamrat Jan-Ivan Nilsson och mig angående differentiering av TV-licensavgiften. Bakgrunden till motionen är dels den i statsverkspropositionen förordade höjningen av den allmänna mottagaravgiften för TV från 45 till SS kronor per kvartal från och med den 1 juli, dels det faktum att alltjämt vissa delar av vårt land inte täcks av TV 2:s sändningar. Det främsta motivet för avgiftshöjningen synes i propositionen vara önskemålet om utökad sändningstid i TV 2. Av denna orsak finner vi motionärer det vara synnerligen orättvist att alla — oberoende av om vederbörande har någon möjlighet att se TV 2-programmen eller ej — skall drabbas av en avgiftshöjning på 40 kronor per år. Även departementschefen synes ha haft denna orättvisa i tankarna när han i propositionen skrev att det skulle ”vara tekniskt svårt att differentiera avgiftsuttaget” och att han av dessa skäl för närvarande inte var beredd att förorda någon avgiftsdifferentiering. I vår motion föreslog vi att från höjningen skulle undantagas personer boende inom område, som vid höjningens ikraftträdande ej har fullgoda mottagningsförhållanden för TV 2. Utskottet, som endast ägnat några få rader åt Vår motion, erinrar om att riksdagen tidigare avvisat liknande förslag och konstaterar, att ett genomförande av våra krav skulle vara förenade med avsevärda praktiska svårigheter samt att mottagningsförhållandena kan variera mellan platser, som ligger nära varandra. Av dessa anledningar avstyrker utskottet motionen. Vi är väl alla överens om att samhället vid utformning av skatter och avgifter måste sträva efter att största möjliga rättvisa uppnås mellan olika medborgare. Om vi utgår från denna grundprincip bör vårt förslag beaktas även om vissa tekniska svårigheter kan påvisas. Enligt televerkets uppgifter, som refereras i statsverkspropositionen, kommer vid innevarande budgetårs utgång, alltså den 30 juni i år, TV 2-stationerna att täcka områden av landet, där nära 95 procent av befolkningen bor. Vi kan alltså konstatera att drygt 400 000 personer bor i områden som inte täcks av TV 2. Enligt propositionen och med instämmande av utskottet skall alltså dessa 400 000 människor vara med och betala en höjd TV-avgift, för att alla vi som bor inom de övriga delarna av landet skall få förmånen av förlängd sändningstid i TV 2, medan de själva åtminstone under det kommande budgetåret ej kommer att få någon glädje av TV 2. De som ej kan se det andra TV-programmet bor i huvudsak inom glesbygderna, där det även i övrigt är en svagare samhällsservice, där det är stora avstånd, där det är hög medelålder och där det är låg medelinkomst, varför varje avgiftshöjning är speciellt kännbar. Vi ser det som en uppenbar orättvisa att höja avgiften för alla dessa människor. Låt oss först bygga ut TV 2-nätet för hela landet innan alla skall drabbas av den högre avgiften. Utan att på något sätt värdera de båda TV-kanalernas program är det ju självklart att de som ej kan se TV 2 går miste om många värdefulla inslag, ja t.o.m. program som direkt tar upp glesbygdsbefolkningens särskilda problem. TV 2:s program ”Lavforsen”, som ju behandlade sysselsättningssvårigheterna för människor i glesbygden i allmänhet och i södra Lappland i synnerhet, kunde ej ses inom det område där de människor bor, vilkas problem man genom programmet så klart belyste. Ishockey-VM, som en mycket stor del av vårt folk hade det största intresse för, sändes delvis i TV 2, till sorg för alla som därigenom gick miste om några av direktsändningarna. Dessa två program utgör endast exempel på situationen för dem som inte har tillfälle att se TV 2. Självklart kan dessa förhållanden endast avhjälpas genom att TV 2 utbyggs att omfatta praktiskt taget hela landet, men till dess hela landet kan se båda programmen är det skäligt med avgiftsdifferentiering. Att till TV betala för program, som man inte kan se vore — för att jämföra med ett annat massmedium — ungefär som att tvingas betala prenumerationsavgift för en tidning utan att få någon tidning, åtminstone för den period avgiften avser. Det kan anföras att den tidigare TV-avgiften ej tagit hänsyn till vilka kanaler vederbörande har kunnat se. Men för att ett orättvist system och en felaktig avvägning gällt tidigare, skall vi ju inte för framtiden vara bundna av dessa brister, utan desto viktigare är att snabbt få en rättelse till stånd. Den av oss förordade avgiftsdifferentieringen skulle inte medföra att avgifterna blir proportionella mot sändningstiden i de båda TV-kanalerna men medför ändå större rättvisa än nuvarande system och är lämplig att nu genomföra i samband med avgiftshöjningen. De tekniska svårigheter, som både departementschefen och utskottet hänvisar till, bör inte få vara avgörande. Vi har redan nu högre avgift för dem som har färgmottagare. I det fallet har inte de tekniska hindren varit för stora. Eftersom televerket har så exakta uppgifter på vilka områden som i sommar, alltså vid budgetårets ingång, inte kommer att täckas av TV 2-nätet att man kan ange att där bor 5,2 procent av landets befolkning, torde det inte vara några oöverstigliga hinder att draga upp gränser mellan områden utbyggda för TV 2 och övriga områden. I framtiden bör sedan vid varje budgetårs början den nu förordade höjningen få tillämpas inom de områden som fram till nämnda tidpunkt blivit utbyggda för TV 2. Det har av utskottet även anförts att orter som ligger varandra nära kan ha mycket olika mottagningsförhållanden. Ja, det uppges t.o.m. — men inte av utskottet — att delar av Stockholm inte kan se TV 2. Men detta, herr talman, får inte hindra den av oss motionärer föreslagna reformen, utan sådana lokala brister i sändningssystemet bör i stället avhjälpas så snart som möjligt. Herr talman!